Herr talman! Vi är i alla fall överens om att det ska reformeras och effektiviseras. Jag sade också i mitt anförande att den svenska regeringen har gjort vissa framsteg. Men här handlar det om så många miljarder, ca 200 miljarder kronor, vilket är en ofantlig summa, som läggs på hög och inte betalas till mottagarländerna. Då är frågan hur vi ska bekämpa fattigdomen när pengarna ligger på hög i Europa medan människor i u-länder i tredje världen dör av hunger.
Herr talman! Murad Artin nämner en väldigt viktig sak, nämligen att EU inte har förmått att göra utbetalningar. Men reformeringen syftar just till att man ska kunna få mer snurr på biståndsmedlen och att man ska kunna få pengarna att arbeta. Ett viktigt steg togs under det svenska ordförandeskapet. Det bekräftades under det biståndsordförandemöte som jag själv var värd för i juni i år att FN och EU ska arbeta närmare varandra och att EU biståndet i fortsättningen ska kunna finansiera hela sakområden och inte bara projekt. Detta är ett stort framsteg, och rätt använt kommer det omedelbart att lätta på den uppdämda mängden pengar som i dag finns i EU:s kassavalv. Det är angeläget, men vi ska arbeta för att så sker. Den konflikt i Mellanöstern som Murad Artin nämnde är i hög grad beroende av ett mycket starkt bistånd från en stor stark biståndsgivare, som dessutom kan sätta politisk kraft bakom dialogen med biståndslandet. Jag tror att EU är den rätta att göra detta och att politiken också ska åtföljas av ett kraftfullt ekonomiskt stöd för återuppbyggnad efter de tragiska händelser som vi nu ser ske där.
Herr talman! Det är inte bara vi som säger detta utan det är den egna revisionen som säger att beviljade biståndsmedel till u-länderna bara växer. Följden blir allvarliga konsekvenser för mottagarländerna. I biståndsmyndigheterna flyr personalen från just detta. Budgeten sköts inte på ett bra sätt. Konsekvensen blir att mottagarländerna drabbas av det. Det är Vi har sagt att en del av de här pengarna vill vi ha tillbaka till våra organisationer, som sköter biståndet på ett utmärkt sätt. Vi har sagt att EU ska vara samordnande och göra utvärderingar av sina projekt. Också jag vill tacka Viola Furubjelke. Jag instämmer i alla lovord som andra representanter för olika partier uttalat och vill önska lycka till i Syrien.

Herr talman! Konflikterna i Afrika har alltid koppling till fattigdomen. Det gäller särskilt bristen i fråga om att ta till vara mänskliga resurser. Konflikterna har också sin bakgrund i den ojämna fördelningen av värdefulla naturtillgångar, vilket även kan missbrukas av den sida i konflikten som har kontroll över dem i form av exportinkomster. Det förekommer också en gigantisk illegal export av naturtillgångar. Världsförsäljningen av diamanter år 1999 uppgick till ett värde av 56 miljarder dollar. Ungefär 85 % av världens rådiamanter passerar Antwerpen, motsvarande 5-10 miljoner rådiamanter varje dag. Enligt en FN-rapport som nyligen har presenterats uppgår den illegala exporten av diamanter från Angola till 1-2 Rubriken "Diamanter bekostar krig och konflikter" kunde läsas hos TT i slutet av november. Varumärket är i fara. Världens ledande producenter, exportörer och importörer av rådiamanter verkar ha fått kalla fötter och har äntligen kommit överens om en plan för att hindra att konflikter i Afrika finansieras med diamanthandel. Då kan man fråga sig vad lilla Sverige kan göra i frågan. Jag är övertygad om att Sverige kan påverka genom FN och EU, men också genom att ställa kravet på de länder som vi ger bistånd till att tillämpa det system för certifiering som håller på att tas fram. Angola är det land som vi tar upp i vår Afrikamotion. Vilken framtid har Angolas befolkning? Det handlar om ett land där krig för många är det naturliga tillståndet efter 25 års inbördeskrig - ett land som har den högsta mödradödligheten i världen och där 25-30 % av barnen dör innan de når en ålder av fem år, ett land med närmare 4 miljoner internflyktingar med allt vad det innebär av fattigdom och föräldralösa barn på grund av kriget men också på grund av hiv/aids. Man väntar sig en explosionsartad spridning av hiv/aids om det nås en fredsöverenskommelse. Trots allt har svårigheten att röra sig fritt i landet till viss del hindrat spridningen. Allt går inte att skylla på krig. Transparens i de ekonomiska transaktionerna mellan olika ministerier i utvecklingsländerna är viktigt. Angola undanhåller mångmiljardbelopp, allt enligt nyhetsmedier - något som den angolanska regeringen ännu inte har kommenterat. Kvinnor och barn utsätts skoningslöst till följd av den enorma fattigdomen, trots oljemiljarderna. Barnen är Afrikas framtid, herr talman! Kristdemokraterna menar att Sverige ska verka för att länderna kartlägger och upprättar åtgärdsprogram för sina s.k. föräldralösa barn, som också kan kallas för samhällets barn. International i dagarna tagit fram, kan man läsa att kommersiell sexuell exploatering av barn ökar i Luanda. 22 % av barnen i Luanda är utan riktigt skydd, och de är därmed väldigt utsatta för exploatering. Omkring 800 000 barn under 15 år är flyktingar och beroende av humanitär hjälp. 300 000 barn bara i Luanda prostituerar sig för att kunna överleva. Regeringen i Angola står inför att lösa ett gigantiskt problem. Rapporter från Sydafrika är lika alarmerande. Angolanska, kongolesiska och nigerianska kriminella nätverk rapporteras vara ansvariga för trafficking. Även kriminella gäng från Östeuropa säljer sydafrikanska barn, bl.a. till Storbritannien och andra europeiska länder. Herr talman! Oavsett kontinent: Utsatta barn ropar men tyst. Kristdemokraterna bygger sin biståndspolitik utifrån att människovärdet är universellt och därför inte kan relativiseras av geografiska gränser. Jag undrar om vi svenskar kan svara nästa generation ungdomar i Afrika att vi gjorde allt vi kunde. Slutligen vill också jag rikta ett personligt tack till Viola Furubjelke. Jag har tidigare sagt till dig att du betydde mycket för att jag skulle känna mig välkommen i utrikesutskottet för drygt ett och ett halvt år sedan. Tack så mycket!

Herr talman! Viola Furubjelke har för utskottsmajoritetens räkning väl föredragit våra ståndpunkter. Jag har redan instämt i Furubjelkes anförande men vill från talarstolen också säga att jag ansluter mig till hennes yrkande. Inledningsvis vill jag också säga att denna debatt i dag för mig hänger ihop med det betänkande som vi i måndags debatterade här i kammaren, Sveriges säkerhetspolitik, som inkluderar t.ex. hur vi solidariskt bidrar till en fredligare värld. Mitt anförande i den debatten handlade om lätta vapen. Om vi bläddrar i dagens betänkande, där internationellt bistånd behandlas, kommer vi till texten: Väpnade konflikter inom och mellan stater präglar stora delar av Afrika och utgör ett stort utvecklingshinder för hela regionen. För att vända denna negativa utveckling krävs samarbete mellan länder och regioner. Det krävs solidaritet inom och mellan länder. I det här arbetet är biståndet en viktig faktor. Jag vill redan här understryka att biståndets förutsättningar väldigt mycket hänger samman med andra delområden som berör utrikesutskottets ansvarsområde och även andra politikområden som andra utskott har på sitt bord. Av tidsskäl kan jag inte konkret utveckla utskottets alla överväganden på det sätt som dessa förtjänar, utan jag utgår från ett land och försöker se biståndets förutsättningar från det perspektivet. Mitt anförande fokuseras utifrån ett afrikanskt perspektiv, främst av tre skäl: · Vi måste orka se och debattera mer än en eller två konflikter i taget. · En mycket stor del av vårt utvecklingsarbete sker med länder på den afrikanska kontinenten. · Under vårt ordförandeskap påbörjade vi ett arbete. Nu har den stafettpinnen gått vidare. Kung Leopolds vålnad heter en bok som jag läste under förra julhelgen. Sedan den skrämmande läsningen har jag varit i Bryssel och bott på ett hotell som heter just Leopold. Bokens texter kom liksom tillbaka på hotellrummet. Det kändes t.o.m. obehagligt att bo på detta hotell som bar den här förfärlige kungens namn. Hur ska det då inte vara för de människor som fortfarande har minnen i släktens historia från den tiden? Nu är Belgien ordförandeland i EU. Relationerna mellan EU-ordförandelandet Belgien och Afrika, särskilt Kongo, ska spela en viktig roll i utrikespolitiken. Belgien har i samband med ordförandeskapet i EU sagt sig vilja lyfta fram EU:s relationer med Afrika som en prioriterad fråga. Men resultatet av denna uttalade ambition och vad den kan ha för påverkan på EU:s Afrikapolitik och på biståndet lämnar jag till en framtida utvärdering; det är för tidigt att nu närmare studera det. Jag skulle dock önska att den speciella relation som det talas om i Belgien snart leder till att man får en uttalad policy om hur man internt i Belgien ska diskutera sin koloniala historia och hur man ska undervisa om den i landets skolundervisning. Den parlamentariska utredningen om belgisk inblandning i mordet på Kongos tidigare premiärminister Lumumba 1961 väcker en berättigad debatt. Men för övrigt är den här perioden i Belgiens historia väldigt lite debatterad och ifrågasatt. Fru talman! Jag kunde läsa en notis häromdagen om över 250 döda i strider i Burundi. Det var rubriken på en notis. Det kanske inte var så många som noterade den, men kort därunder kunde man läsa om våldsamma strider mellan regeringsstyrkor och hutugerillan FLN. Det var inte så begripligt och inte så hoppfullt framställt. Herr talman! För att förstå den notisen och för att göra rätt insatser i biståndet krävs också att vi har ett historiskt perspektiv. När jag har talat med burundier har en, här förkortad, historiebeskrivning vuxit fram. Burundi var länge ett väl organiserat kungarike. Det fanns olika socialgrupper där var och en hade sin givna plats i samhället. Landet leddes av mwami, kungen vilken alla sägs ha respekterat eftersom han var sebarundi, landets fader. Mellan mwami och befolkningen fanns ett skikt av prinsar, ganwa. Denna buffert som prinsarna utgjorde bidrog till att motsättningarna inte kom att bli lika hårda som i grannlandet, tvillinglandet som man ibland säger, Rwanda. Mwami och ganwa levde avskilda från den övriga tutsibefolkningen som bestod av huvudgrupper, banyaruguru och hima. Vanliga tutsier och hutuer var jämställda, och giftermål mellan grupperna var vanligt förekommande. Burundi liksom Rwanda överlämnades till Tyskland efter Berlinkonferensen. Sedan ockuperade Belgien dåvarande Rwanda och Burundi som mandat under Nationernas förbund. Burundi benämndes tidigare Urundi. I böcker från den tidiga missionärshistorien, inte minst i Sverige, är det detta namn som används. Lewi Petrus, som nu förekommer i andra böcker, har tidigare skrivit om Urundi. Det namnet har använts också i Sverige. Både Tyskland och Belgien styrde Burundi genom indirekt styre. Detta val av kolonialt styrelsesätt fick konsekvenser eftersom det bara var en minoritet som gavs en dominerande roll och en del av tutsigruppen. Hutuers och twas ställning försvårades, och de ställdes utanför makten. Efter Burundis självständighet kom två partier att framträda på arenan. Det ena var Unprona, som leddes av prins Louis Rwagasone, äldste son till mwami Mwambutsa. Det var en nationalistisk rörelse med målet att förena alla grupper och intressen. Det andra partiet hette PDC och var ett konservativare parti som hade nära förbindelse med den belgiska administrationen. Vid valet 1961, som föregick övergången till ett internt självstyre i januari 1962,vann Unprona 54 av sammanlagt 64 platser i den nya nationalförsamlingen. Rwagasone blev premiärminister men mördades två veckor senare av utsända, enligt uppgift, från PDC. Hans död fick avgörande betydelse för det framtida Burundis utveckling. Rwagasone hade utgjort en sammanhållande kraft, och när han försvann splittrades också Unprona. Och hutuer och tutsier råkade i öppen konflikt. Burundi fick inte möjlighet att reformera sitt samhälle utifrån sina historiska förutsättningar, inte möjlighet att utvecklas utan tidigare kolonialmakter hade kvarvarande intressen i landet. Klassmotsättningar blev till etniska konflikter. Och detta lilla lands situation är en pusselbit i en hel regions konflikter. Konflikterna går hela tiden in i varandra. Den senare historien har jag tagit upp i andra anföranden så jag stannar här av tidsskäl. Men vi vet att aktiviteter från huturebeller tillhörande FLN och från CNDD-FDD, blossar upp, och attacker samordnas över nationsgränserna. Vi har fått lära oss namn som Nelson Mandela har medlat, och Sydafrika finns närvarande i Burundi med en militär styrka. Och det ger hopp, inte minst med tanke på att det finns en tendens till afrikanskt ansvarstagande för konflikter inom kontinenten, och det finns hopp om att det som nu sker också ska bli en vardag. Men då krävs omvärldens stöd till fredsprocessen såväl i Burundi som i storasjöområdet, och det krävs en långsiktighet i vårt och andra biståndsgivares engagemang. I bl.a. Afrikaskrivelsen kom konflikter och behovet av konfliktförebyggande åtgärder att få uppmärksamhet, något som byggdes på under ordförandeskapet genom initiativ till en uppdatering av EU:s gemensamma ståndpunkter om förebyggande, hantering och lösning av konflikter i Afrika. Fru talman! Behovet av brotts och korruptionsbekämpning inom afrikanska stater, liksom behovet av ett fungerande rättssystem i syfte att bidra till att utrota fattigdom och till att utveckla demokratiska strukturer, är fortfarande stort. Inom ramen för svenskt bistånd till demokrati och mänskliga rättigheter genomförs eller övervägs utbildningsinsatser för att bygga upp moderna och demokratiskt sinnade strukturer. Men jag vill understryka vikten av partnerskap, vikten att utgå från varje lands förutsättningar att ta till vara de kunskaper som finns i respektive land som vi samarbetar med Fru talman! Hiv/aids hann få fäste i delar av Afrika innan sjukdomen och dess smittvägar var kartlagda och kända. I dag har vi en tragedi vars omfattning vi troligtvis ännu inte sett de värsta följderna av. Politiker dödar inte direkt men indirekt genom bristande ansvar för smittspridning av hiv/aids. Krig och konflikter i sig ökar smittspridning. Så krig dödar dubbelt. Man dödar i krig, man dödar också genom att smittan sprids via soldater. Jag skulle önska att det var fler av sådana stridsherrar som vi hörde talas om i Angola som skulle välja bort vapenmakten och i stället tog en annan makt och ställde upp för att kriga mot den hemska sjukdomen hiv/aids. Ansvar finns individuellt, nationellt och internationellt, men en ytterst ansvarig för de humanitära, utvecklingsbegränsande och säkerhetspolitiska konsekvenserna kan inte pekas ut. Frågan är för komplex. Men att underlåta att ge information, underlåta att vidta åtgärder och att försöka försvåra för människor att skydda sig och sina barn mot den här sjukdomen samt brist på genderperspektiv har ännu inte kopplats ihop med någon internationell konvention. Jag tror att ansvarsfrågan måste diskuteras mer. Men ansvarsfrågan kommer ändå alltid att endast vara en begränsad del av smittbekämpningen. Det krävs andra insatser också. Hiv aids. Man gjorde ett mycket imponerande arbete. Man var väl förtrogen med folks levnadsförhållanden, sitt lands förutsättningar att hantera denna svåra fråga. Men de frågade mig varför Europa genom export av porrmaterial underminerade deras arbete med seriös och, bokstavligt talat, livsviktig information till ungdomar om sexuella relationer. Det var en berättigad fråga som det inte finns något officiellt svar på. Men denna lilla fråga fångade ändå in mycket av det man kan möta i omvärldens samarbete med Afrika. Man ser inte till helheten. Man kan göra en insats och ytterligare insatser som kanske försvårar genomförandet av den första insatsen. De hänger inte ihop. Man måste ha en helhetssyn. Det är viktigt att vi höjer levnadsförhållandena i de fattiga länderna, och vi måste se till att alla insatser samverkar och strävar mot samma mål. Jag stannar där, men innan jag lämnar talarstolen vill jag tacka Viola Furubjelke för det samarbete som vi har haft under de här åren. Jag hoppas att jag även framöver får möjlighet att fördjupa mina kunskaper om Syrien och Libanon och hela regionen, både den politiska situationen men kanske också i ett bredare perspektiv hur samhället fungerar. Jag hälsar välkommen Bertil Persson som ny vice ordförande i utrikesutskottet. För övrigt vill jag sända en jul och nyårshälsning till fru talman, till kammarens ledamöter och närvarande kanslipersonal. En riktigt god jul. Så ses vi återigen här i kammaren efter jul. Viola Furubjelke hoppas även jag att få se i Damaskus.

Fru talman! En av de frågor där utskottet flyttar fram positionerna är hiv/aids-frågan i ett utvecklingsperspektiv. Det är bra, för vi har från moderaternas sida i motioner i flera år försökt lyfta upp den här frågan. Den får nu, av otäckt goda skäl, en helt egen avdelning i betänkandet. Siffrorna varierar, men epidemins omfång är ju närmast obegriplig. Varje dag drabbas mer än 15 000 människor av hivsmitta. Ca 7 000 människor avlider av sjukdomen varje dag. Det är 36 miljoner som är hivpositiva eller sjuka i aids. Totalt sett är det ca 50 miljoner människor på vår jord som har smittats varav 21 miljoner har dött i aids. Aids slår hårdast mot dem som har det sämst. 90 % av de smittade bor i ett utvecklingsland, och allra värst är det i området söder om Sahara. Där finns 70 % av de smittade trots att bara 10 % av befolkningen i världen finns där. Detta har haft, och kommer också i framtiden att ha, fullständigt förödande konsekvenser för de berörda samhällena. Vi lever i en tid när en hel generation afrikaner riskerar att gå förlorad. Det finns berättelser om hur hela landsändar riskerar att dö ut. I de värst drabbade byarna finns det bara barn och gamla kvar. De gamla får ta hand om de sjuka och dra in mat till hushållet samtidigt som de försöker uppfostra sina egna barnbarn. I Zimbabwe, Botswana och Swaziland uppskattas det att så många som en fjärdedel av den vuxna befolkningen är hivsmittade, och i flera stora städer är siffran ännu högre. Utöver de många dödsfallen har tio miljoner barn förlorat antingen sin mamma eller bägge sina föräldrar. Det finns områden där mellan 12 % och 14 % av alla barn har blivit föräldralösa. Hiv/aids-epidemin är så svår att det leder till att befolkningsutvecklingen påverkas i en rad länder. Medellivslängden beräknas sjunka till nedåt 40 år. Botswana, Lesohto, Namibia, Sydafrika, Swaziland, Zambia och Zimbabwe kan komma att se befolkningsminskningar inom fem år. Det är första gången sedan digerdöden härjade i Europa på 1300-talet som befolkningen i något land minskar på grund av en epidemi. Digerdöden, som vi fortfarande minns, skördade 25 miljoner dödsoffer. Men sedan aidsepidemin började på 80-talet är det redan 21 miljoner som har dött av den sjukdomen och av relaterade sjukdomar. Därför är det inte på något sätt en överdrift att säga att aids är Afrikas digerdöd. Fler afrikaner dör nu i aids än i malaria, och vart femte dödsfall i Afrika är relaterat till aids. Det finns prognoser som säger att var tredje av dagens afrikanska femtonåringar kommer att smittas av hiv och dö i aids - var tredje! Bland alla dessa siffror är det ändå lätt att glömma de miljoner tragiska livsöden som finns bakom. I fattiga länder är dessutom tillgången till god sjukvård och fungerande mediciner ofta mycket knapp. De nya, effektiva bromsmediciner som utvecklats på senare år är väldigt kostsamma. En månads förbrukning kan kosta mer än de flesta människor i uländerna tjänar på ett helt år. Att smittas av hiv ger inte bara medicinska problem. De som infekteras får ofta också betala ett mycket högt socialt pris. Det är tyvärr vanligt att hivsmittade och deras familjer stöts ut på samma sätt som spetälska förr i tiden i Europa. Det är särskilt kvinnor som drabbas. Det är paradoxalt, eftersom de ofta smittas av sina egna män, som i sin tur fått infektionen genom t.ex. umgänge med prostituerade. Kvinnorna befinner sig i en situation där de inte kan neka till sex med sin make alldeles oavsett om han är smittad eller inte. Till detta kommer att föreställningen att aids kan botas genom samlag med en oskuld har lett till att många barn har drabbats av mycket stora lidanden. Barnvåldtäkter är ett stort problem, inte minst i Sydafrika. En väg att bekämpa spridningen av hiv är att stärka kvinnans ställning och möjlighet till självbestämmande. Ett särskilt problem som är värt att uppmärksammas är bruket av kvinnlig omskärelse, som underlättar smittvägar. Det finns en oroande tystnad från politiska ledare i de drabbade länderna. Man har i flera fall försökt att tiga ihjäl problemen i stället för att försöka ta itu med dem. En förklaring till att hivepidemin inte fick större spridning i väst är att man ganska tidigt vågade konfrontera problemen och göra omfattande informationssatsningar. I flera afrikanska länder har de politiska ledarna däremot ännu inte velat erkänna hiv/aids som ett problem trots att kostnaden för samhället i form av ökade sjukvårdsutgifter och produktionsbortfall hotar att få hela länders ekonomier att bryta samman på sikt. Allra tråkigast tycker jag att det är att det demokratiska Sydafrikas president Mbeki gjort upprepade påståenden om att hiv inte är enda orsaken till aids och t.o.m. ifrågasatt sambandet mellan de båda. Det har fått forskare från hela världen att reagera. Det är centralt att vi poängterar att ett lands ledare har ansvar för den information som når människor och för de insatser som görs för att hindra smittspridning. Ett lands ledare kan inte titta bort när så många människor går under i en så svår sjukdom. En underliggande orsak till att Mbeki ifrågasatte att hiv verkligen orsakar aids är säkert att om han skulle erkänna sambandet ökar de moraliska kraven på att ge den egna befolkningen tillgång till moderna bromsmediciner. I stället förnekas problemen och staten slutar tillhandahålla behjälpliga mediciner. Inte ens våldtagna barn beviljas bromsmediciner enligt de uppgifter vi har fått. Problemet är gigantiskt. Det finns 4,7 miljoner hivsmittade sydafrikaner. Var fjärde sydafrikansk kvinna mellan 20 och 30 år beräknas nu vara smittad. Det föds 5 000 hivsmittade sydafrikanska barn i månaden, och de ekonomiska konsekvenserna blir allt tydligare. En tredjedel av arbetarna i landets gruvor är hivsmittade. Skolor har svårt att fylla vakanser eftersom lärarkåren har decimerats hårt av sjukdomen. Tusentals vårdanställda går själva under. Närmare en fjärdedel av landets sjuksköterskeelever är hivsmittade. Redan hivtesterna är för dyra för många människor och länder. Och varför ska läkare testa en människa för hiv om de inte kan behandla eller hindra att man smittar andra? Det är en fråga som jag har fått många gånger när jag har pratat om hivspridningen med kolleger från bl.a. Sydafrika. Men det går att göra något åt problemen. Det visar inte bara utvecklingen i Västeuropa utan också utvecklingen i de u-länder som vågat, velat och kunnat ta tag i problemen. I de länder där regeringarna vågat agera genom öppna offensiver, t.ex. genom informationskampanjer, utdelning av kondomer och frivillig hivtestning, har den negativa utvecklingen avstannat eller t.o.m. kunnat vända. I Uganda har andelen hivsmittade minskat med fem procentenheter från 15 % till 10 %. Det är fortfarande högt, men detta visar att det går att bryta trenden. Bekämpningen av hiv/aids-epidemin är förmodligen den största utmaning som den nu levande generationen har att möta under sin livstid. Ekonomisk utveckling - framsteg i någon mening - hindras när så stora delar av en befolkning är sjuk. De framgångsrikaste insatserna görs ofta av frivilligorganisationer som kyrkor, Röda korset och Läkare utan gränser. Sannolikt skulle effekten av det svenska biståndet kunna öka ytterligare om mer resurser ställdes till de här organisationernas förfogande för informationsinsatser med god lokal förankring. Det är grundläggande att de svenska biståndet måste inriktas på att möta det hot som hiv/aidsepidemin utgör både för att hindra ytterligare hivspridning och för att lindra effekterna för dem som redan drabbats av aids. Det handlar om att stödja lokalt anpassade informationskampanjer. Det handlar om sjukvårdens beredskap, om möjligheten att utföra hivtester och hjälpa aidspatienter, om att finansiera tester och mediciner, om att finansiera forskning, om att stödja barnhem för barn som förlorat föräldrar, om att stödja projekt som stärker kvinnans ställning och, inte minst, om att politiskt försöka påverka de politiker som fortfarande blundar så att de öppnar ögonen och erkänner problemen. Hiv/aids-utvecklingen är oroande också på andra håll i världen. Bl.a. ökar antalet smittade snabbt i Östoch Centraleuropa. I Östeuropa finns enligt de uppgifter jag har tillgång till minst 700 000 personer som är smittade. Det är en ökning från 400 000 på ett år. Hittills har problemen mest funnits bland sprutnarkomaner. Men det finns farhågor om att epidemin är på väg att spridas till andra grupper i samhället. Särskilt dramatisk är utvecklingen i Ryssland. Kommande årsskifte tros antalet hiv-smittade vara uppe i 300 000 - en ökning från 130 000 på bara ett år. Detta kommer att ställa sjukvården inför oerhört stora utmaningar. Det är viktigt både för våra grannländer och för oss själva att öststödet också inriktas på bekämpning av hiv-smitta. Fru talman! Moderaterna har en ny och samlad biståndspolitik. Förutom det som Bertil Persson har redogjort för i form av fattigdomstutrotning, Afrikasatsning och skuldavskrivning vill jag lägga till ytterligare en sak, nämligen avdragsrätt för gåvor till det ideella biståndet. De ideella hjälporganisationerna har genom åren varit föregångare i att utveckla väl fungerande former för bistånd, ofta riktat direkt till enskilda människor i mottagarländerna. Den inhemska insamlingsverksamheten har, tillsammans med den information om länder och kulturer som organisationerna sprider, bidragit till att ge det svenska biståndet en god folklig förankring. Den som skänker pengar till någon av de ideella hjälporganisationerna kan få veta precis vad hans eller hennes bidrag kommer att användas till. Dessutom är det fullt möjligt att få veta hur stor del av de insamlade medlen som används till administration. Många ideella organisationer har som regel att högst 10 % av de insamlade pengarna får gå till insamlingskostnader. Resterande 90 öre per krona ska gå direkt till det angivna ändamålet. Det överensstämmer med kraven från Stiftelsen för insamlingskontroll som därutöver tillåter ett bortfall på bara 5 % För att ge de ideella organisationerna bättre förutsättningar för en vital biståndsverksamhet anser vi att avdragsrätt för enskilda gåvor bör införas. Vi ser en viktig moralisk dimension i detta. Man ska inte behöva betala skatt på omtanke om andra människor, vare sig i Sverige eller utomlands. En möjlig avgränsning kan vara att bidrag till s.k. 90-konton görs avdragsgilla. En fördel med detta är att systemet med 90-konton redan är mycket välkänt. Enligt SIFO känner hela 90 % av svenska folket till vad 90-kontona innebär. konton för hjälpverksamhet i landet. Allmänheten betalar in ca 3 miljarder varje år. Innevarande år har beloppet ökat till 3,2 miljarder. Det är naturligtvis nödvändigt att bygga in en kvalitetskontroll i systemet så att oseriösa ändamål och organisationer kan sorteras bort. Likaså bör varken medlemsavgifter eller försäljning finnas med i avdragsrätten. För att det ska bli möjligt att koppla en avdragsrätt till 90-kontona krävs det en diskussion om omfattning och avgränsning, inte minst när det gäller insamlingarnas syfte. Denna avgränsning bör vara så vid att inga seriösa biståndsändamål utestängs. Vi från moderaterna anser att regeringen borde utreda detta och komma tillbaka till riksdagen med ett förslag så snart som möjligt. Med ett avdrag för ideella biståndsinsatser kan möjligheter skapas för organisationerna att öka sina totala hjälpresurser. Man skapar drivkraft för ökad information om bistånd i det svenska samhället. Ju större stöd organisationerna skapar för sin hjälpverksamhet, desto större resurser får de. Biståndets förankring kan därmed öka tillsammans med alla de positiva effekter som de ideella organisationerna har när det gäller utveckling och kvalitativ höjning av det svenska biståndet.

Fru talman! Om man tittar på utvecklingen i världen ur ett historiskt perspektiv kan man se att de områden som har haft förmåga att producera någonting och driva handel med det har utvecklats till ofta blomstrande kulturer. Det gäller t.ex. kustområden i Indien vid en tidpunkt då vi här hos oss levde på stenåldersnivå. Det gäller fenicierna, som handlade på Medelhavet. Det handlar om städer som Venedig och När möjligheterna till handel försvann sjönk ofta dessa områden tillbaka. Den ekonomiska tillväxten stannade av. Handel är av oerhört stor betydelse för ett lands utveckling. Därför är också möjligheten till marknadstillträde så viktig för u-länderna. Handelsrelaterat bistånd och utvecklingssamarbete är av den anledningen väsentligt för att u-länderna ska kunna förbättra sin förmåga att framgångsrikt hävda sina intressen i den globala handeln. Många u-länder betonar också behovet av ökat tekniskt bistånd och kapacitetshöjande insatser när det gäller deltagande i förhandlingsarbetet inom WTO. Det är därför mycket tillfredsställande att Sverige är den tredje största bidragsgivaren när det gäller den delen av WTO:s verksamhet. Det senaste WTO-mötet i Qatar var på många sätt framgångsrikt. Utvecklingsländerna har lyckats organisera sig bättre och var därför starkare än tidigare. Balansen mellan industriländernas och utvecklingsländernas intressen var bättre än tidigare, och dagordningen hade en tydlig utvecklingsprofil. Kanske mest betydelsefullt var att den viktiga frågan om avskaffande av exportsubventioner inom jordbruket kommer att bli föremål för förhandlingar. Positivt var också att miljön blir en del av förhandlingarna. Miljöfrågorna lyftes fram i Dohadeklarationen och finns med på förhandlingsdagordningen. För första gången finns reella förutsättningar för WTO att bättre bidra till att vi ska nå målet om hållbar utveckling. Fru talman! Tyvärr lyckades man inte lika bra när det gäller frågan om respekten för mänskliga rättigheter i arbetslivet. Den frågan måste drivas vidare, bl.a. genom att man arbetar vidare för en bättre tilllämpning av ILO:s konventioner om grundläggande arbetsvillkor. Den svenska regeringen har tagit initiativ till en dialog med svenska företag kring deras sociala ansvar. Det gäller OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s Global Compact, dvs. de etiska uppförandekoderna. Fru talman! Jordbruket är en nyckelfråga för uländerna. Deras marknadstillträde ska nu underlättas, tullarna sänkas och handelsstörande stöd reduceras. Exportsubventionerna, och målet att de ska fasas ut, stod i centrum vid WTO-mötet. I de fortsatta förhandlingarna kommer utvecklingsländernas livsmedelsförsörjning och landsbygdsutvecklingen att uppmärksammas. I betänkandet framhåller vi från utskottets sida att hunger och undernäring är ett direkt resultat av fattigdom. De studier som finns på detta område visar tydligt att undernäring betyder lägre produktivitet, lägre löner och sämre förutsättningar att få en utkomst. Undernäring har ett pris vad gäller samhällsutvecklingen när den resulterar i lägre ekonomisk tillväxt. Det är inte bara vi ledamöter i den svenska riksdagen som har uppmärksammat detta samband. Världsbanken, utvecklingsbankerna och även andra bilaterala givare har nu antytt att jordbruks och lantbruksutveckling kommer att få högre prioritet och ökade resurser i framtiden, och det är mycket positivt. Fru talman! Slutligen skulle jag vilja lyfta fram frågan om ökade insatser för att få fram läkemedel och vacciner för tropiska sjukdomar och andra sjukdomar som företrädesvis förekommer i EU-länder. Sverige har länge gett stöd till WHO:s särskilda forskningsprogram om tropiska sjukdomar, där även forskning om läkemedelsbehandling och viss vaccinutveckling ingår. vilket positivt påverkar möjligheten att ge företräde för u-ländernas hälsointressen. Deklarationen från mötet fastställer att TRIPS-avtalet ska tolkas och implementeras på ett sådant sätt att folkhälsan och tillgången till läkemedel i u-länderna säkerställs. Deklarationen kan få stor betydelse för kampen mot epidemiska sjukdomar, men den stärker också legitimiteten för immaterialrätten och därmed för handelssystemet. Fru talman! Det räcker inte med stolta deklarationer. Nu gäller det för oss och för den svenska regeringen att arbeta vidare, så att den förhandlingsprocess som inletts verkligen ger resultat. Förhoppningsvis tas några steg på vägen mot en rättvisare världsordning. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till förslaget i betänkandet. Med fru talmans tillåtelse ska även jag överskrida talartiden lite grann. Innan jag lämnar talarstolen vill även jag framföra ett tack till Viola Furubjelke, både som vanlig riksdagsledamot och som ordförande i utskottet. Liksom Karl-Göran Biörsmark kommer jag att anknyta lite grann till djurriket. När jag kommer hem möts jag av vår Welsh springer spaniel med en yvigt viftande vit svansplym. Det skulle inte ha varit möjligt för 15 år sedan. Jag förmodar att det är få av kammarens ledamöter som känner till att Viola mycket målmedvetet drev frågan om förbud mot svanskupering. Jag tackar för det! Jag vill också tacka för den tid som du har varit ordförande. När jag kom till utskottet i januari 1995 hade du precis tillträtt som ordförande. Det har varit mycket lärorikt att arbeta i utrikesutskottet under din ledning. Jag hoppas nu att du får en välförtjänt vila under julledigheten och önskar dig framgång i de nya arbetsuppgifter som väntar i Damaskus. Sedan vill jag också önska kammarens ledamöter, kammarkansliets personal och fru talman en god jul och en välförtjänt vila.

Fru talman! Jag kommer i mitt inlägg att beröra två områden, nämligen den ekologiska och folkhälsomässiga situationen i Centralasien, inklusive Kirgizistan, Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan, står inför ett ekologiskt och folkhälsomässigt sammanbrott vars omfattning vi i det välordnade väst har svårt att föreställa oss. I stora delar av Centralasien saknas tillgång till rent dricksvatten liksom vatten för konstbevattning i jordbruket. I stora delar av Centralasien är den odlingsbara jorden utarmad till följd av en omfattande användning av konstgödsel och bekämpningsmedel. Dessutom har den sovjetiska rovdriften på Centralasiens rika naturtillgångar ytterligare bidragit till den ekologiska katastrofen i regionen. Lägg därtill de kärnvapenprov som genomfördes i Kazakstan under åren 1949-1989 såväl ovan som under jord med spridning av radioaktivitet som följd. Under loppet av bara ett par decennier har Amu Darja och Syr-Darja, de båda enorma floderna som brukade vräka mer än 50 kubikkilometer vatten i Aralsjön varje år, praktiskt taget torkat ut. Den stora avtappningen har medfört en dramatisk verkan på klimatet upp till 100 kilometer från sjön. Fru talman! Alla människor har rätt till vatten. Det är lätt att sitta hemma i Sverige och tycka att jag i min motion om Centralasien i punkt efter punkt egentligen bara kräver det som redan finns, dvs. att vi i väst med råge uppfyller alla de krav som människor exempelvis runt Aralsjön kan ha på oss. Men människorna där behöver inte vackra ord. De behöver bl.a. friskt vatten. Det krävs stora insatser för att vända på situationen. Som framhålls i motion U263 behövs det en gemensam och hållbar plan för arbetet runt Aralsjön och i arbetet för att förbättra ländernas och folkens katastrofala situation runt den sjön. Därför är det bra att Världsbanken och EU - men också Sverige, Sida - gör insatser i regionen. Men det är inte bara pengar som behövs. Det behövs en tydlig och gemensam plan på internationell nivå för ett gemensamt internationellt arbete för att rädda Aralsjön och människorna runt den sjön. Vad som kan ingå i en sådan plan finns beskrivet i motion U263. Om man inte räddar Aralsjön kan klimatet ändras i hela Centralasien. Det påverkar naturligtvis också vårt klimat och vårt hälsotillstånd nu och inför framtiden. Jag undrar just om mitt barnbarn, 8 år, ska uppleva det som jag under många år har upplevt, nämligen att se Aralsjön krympa mer och mer. Eller ska han och hans barnbarn möjligtvis i stället få vara med om en växande och återskapad Aralsjö? Jag hoppas det. Det är bl.a. därför som jag kämpar. Men här har vi ett gemensamt ansvar. Genom att Aralsjön minskar i volym närmar sig också ön Vozrozhdeniye fastlandet. Hela ön är som en tickande miljöbomb med nedgrävt smittsamt laboratorieavfall och oförbrukad krigsmateriel, en påminnelse om Sovjettidens experiment med biologiska och kemiska stridsmedel. Ön läcker ut sina gifter i Aralsjön och sprider dem med vinden. Om inget görs för att sanera ön är risken stor att de förgiftade djur som finns där kommer att ta sig över till fastlandet och ytterligare försvåra det redan svåra folkhälsoläget med nya mer svårbotade sjukdomar. Det är av ett globalt intresse att det krigsmateriel och krigsavfall som finns på ön destrueras så fort som möjligt. Här har världssamfundet och EU ett stort ansvar. Det är mycket angeläget att den svenska regeringen för upp frågan om ön i Aralsjön på internationell nivå. Fru talman! Utskottet anser att vad som föreslås i motion U263 redan med råge uppfylls av det internationella samfundet och att vi kristdemokrater därmed slår in redan öppna dörrar. Jag är visserligen bara lekman, men under arbetet med att ta fram underlagsmaterial till motionen såg jag inte några uppgifter som tydde på att de insatser som utskottet hänvisar till har givit några konkreta resultat. Aralsjön krymper fortfarande. Människorna i området drabbas fortfarande av sjukdomar och medfödda missbildningar, och spädbarnsdödligheten är fortfarande mycket hög. Inte heller har jag sett några uppgifter som tyder på framgångar när det gäller omställningen till ett hållbart jordbruk med tyngdpunkt på odling för regionens egna behov av livsmedel. Jag är den första att hoppas att jag har fel, att jag har missat de positiva tecknen i det stora gyttret av negativa rapporter. Tyvärr tror jag inte att det är så. Det kan därför finnas anledning att i andra sammanhang aktualisera frågan om miljön och folkhälsoläget i Centralasien. Så vill jag säga några ord om hiv aids kräver gemensamma insatser för att man ska kunna förhindra ytterligare smittspridning och för att man ska kunna ge drabbade människor och länder behövlig hjälp. Epidemier ignorerar gränser. Redan i dag är hiv aids-epidemin inneburit ett direkt bakslag beträffande de ekonomiska vinster och den sociala utveckling som man ändå har uppnått. I delar av Sydafrika har exempelvis barnadödligheten ökat med 25 %, och förväntad livslängd har fallit från 64 till 47 år under en period av bara tre år. Sammanfattningsvis har ca 60 miljoner människor drabbats av hiv/aids. Ca 22 miljoner har dött. 95 % av de hivsmittade finns i fattiga länder, 75 % i länder söder om Sahara. Ca 13 miljoner barn har blivit föräldralösa på grund av att deras föräldrar har dött i aids. Antalet föräldralösa barn beräknas öka till 40 miljoner om några år. Men det finns ännu ingen heltäckande information om vad som har hänt och händer de barnen. K-G Biörsmark gav en snabb bild av hur det kunde se ut i en by. Och några sporadiska rapporter om de föräldralösa barnens situation talar om en ofattbar nöd och att flickorna drabbas hårdast. Kristdemokraterna anser att Sveriges regering ska verka för att en kartläggning av de genom aids föräldralösa barnens situation genomförs. Den utredningen bör vara underlag för adekvat hjälp och stöd till de här barnen. Fru talman! De flesta av de smittade är kvinnor. Kvinnan är i många av världens länder så nedtryckt och diskriminerad att hennes problem och situation inte ens räknas in i mänsklighetens. Några av dessa gravt diskriminerade kvinnor finns i de mest hiv aids är en fråga om mänskliga rättigheter och en angelägen jämställdhetsfråga. För att kunna hindra smittspridningen och få ett stopp på hiv/aidsinfektionen med dess förödande konsekvenser är det nödvändigt att jämsides arbeta med mänskliga rättigheter och jämställdhet. Det innebär att resurser måste avsättas, attityder och värderingar ändras, människor informeras, och utifrån det globala perspektivet måste kvinnans och flickans status höjas. Fru talman! Kristdemokraterna anser att Sverige ska vara pådrivande för att en satsning i större skala vad gäller behandlingen av hivinfekterade och aidssjuka blivande mödrar och deras nyfödda barn ska komma i gång så fort som möjligt. Genom en sådan behandling kan åtminstone barnen slippa få hiv/aids. Kristdemokraterna anser också att den rika världen måste inleda ett strukturerat samarbete med både internationella organisationer som FN och näringslivet för att generellt förbättra u-länders tillgång till mediciner. Dels måste forskningen styras mot uländernas behov av aidsmediciner, dels kan iländerna vara beställare av mediciner från läkemedelsbolagen för att tillgodose de fattigaste ländernas behov. Läkemedelsföretagen måste också fås att ta ett ökat humanitärt ansvar för de produkter de framställer och försäljer. En humanitär faktor måste kunna ingå i den ekonomiska kalkylen. Fru talman! Anledningen till att FN:s generalsekreterare har tagit upp hiv aids handlar i stor utsträckning om förutsättningarna för ett lands, en världsdels utveckling och säkerhet. Vi anser att det finns anledning att inom ramen för det vidgade säkerhetsbegreppet behandla hiv/aids som ett tänkbart säkerhetshot i en inte alltför avlägsen framtid. Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, bör därför inom ramen för den uppdragsverksamhet som sker för Regeringskansliets räkning ges uppdraget att genomföra en utredning med en bred vetenskaplig ansats, där hiv/aids och liknande sjukdomar av epidemisk karaktär sätts in i ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Utredningsuppdraget bör vidare åtföljas av ett önskemål om förslag till åtgärdskatalog för ett svenskt agerande i frågan. Vi anser dessutom att regeringen ska tillsätta en parlamentariskt sammansatt arbetsgrupp för att utreda frågan om ett utvidgat säkerhetsbegrepp där bl.a. hiv/aids och andra sjukdomar av epidemisk karaktär ingår.

Allra sist vill också jag ställa mig i raden och tacka Viola Furubjelke för samarbetet, kanske inte så mycket den här perioden som den första jag satt i riksdagen, mellan 1991 och 1994. Jag önskar dig, Viola, all lycka och framgång. Det jag mest har fängslats av hos dig har egentligen varit ditt engagemang för kvinnan i världen, oavsett om det har varit i Sydamerika, i Mellanöstern eller någon annanstans. Jag vet att du kommer att stå upp för det också i din nya uppgift.

Fru talman! Jag ska vända lite grann på våra vanor och inte avsluta med att tala om julen utan börja med julen. Julen är glädjens tid och den ligger så nära för oss nu. Men vi pratar här om fattigdom. Är det möjligt att prata om fattigdom och samtidigt tänka på julens glädje? Jag tror det. Jag tror att det är möjligt därför att jag hade förmånen att delta i studiebesöket i FN under hösten. Där, i en stad drabbad av en fruktansvärt våldsam händelse, i New York, såg jag och studerade jag på nära håll många projekt och planer som ger mycket hopp. Jag blev glad när jag var i New York, framför allt som folkpartist. Jag såg i väldigt många av de riktlinjer som nu kommer att styra arbetet inför den stora konferensen om finansiering och bistånd i Mexiko i mars väldigt många bekräftelser på vad vi själva kämpar för här hemma i Folkpartiet. Det finns en missuppfattning i väldigt många grupper som arbetar med biståndsfrågor. Den missuppfattningen grundar sig på en mycket enkel motsättning, svart mot vitt, kapitalism här, fattigdom där, omöjligt att se hur det hela ska gå om vi inte våldsamt angriper kapitalismen. I förberedelserna för Monterreykonferensen ingår många konkreta arbetspunkter som tvärtom visar att vi alla måste samarbeta om vi vill ha en förbättring i de fattiga länderna. Världen bygger inte sin utveckling på förenklade motsättningar och absolut inte på hatiska attityder. De som bär ansvaret i Ecosoc, det speciella rådet som arbetar med ekonomiska och sociala frågor inom FN, samarbetar med Världsbanken och med Valutafonden. De har fått mycket gynnsamma signaler från Världsbanken och Valutafonden just inför mötet i Monterrey. Det finns också ett mycket stort intresse i förberedelserna för den här konferensen, som har som mål att bekämpa fattigdom, för att öka investeringarna, de vanliga investeringarna, i fattiga länder. Hela världens bistånd är 50 miljarder. Volymen av nya investeringar går upp till 300 miljarder. Hela konferensen i Monterrey kommer att försöka skapa mycket större intresse, mycket större vilja att investera i fattiga länder. Allt detta är som sagt en mycket intressant omorientering i arbetet med fattigdomsfrågor. Jag vet inte hur många av dem som lyssnar i dag som var med när den första stora toppkonferensen om fattigdom förbereddes inför konferensen i Köpenhamn. Vad jag minns från den tiden är min djupa besvikelse. Det var enormt många vackra ord, oerhört lite konkret handling. Det är självklart att stora förbättringar inte har kunnat åstadkommas på den plattform som de där enormt vackra, stora orden hade försökt skapa. Det fanns för lite konkret handling bakom FN:s förberedande dokument. Det är helt annorlunda i dag, inte bara därför att man tänker samarbeta på det sätt jag redan har beskrivit, dvs. i mycket mäktiga centrum i världen för att en gång för alla bryta den ogynnsamma, destruktiva skillnaden mellan fattiga och rika, för att skapa bryggor mellan fattiga och rika. På nationell nivå förbereder man sig på ett helt annat sätt. Vanligtvis när vi diskuterar nationellt eller internationellt bistånd är det ett ämne bara för dem som jobbar med biståndet. Finansministrarna och näringsministrarna kan mycket väl sitta på ett helt annat håll och inte särskilt räkna med biståndet i budgetberäkningarna. Den här gången kan de inte sitta på annat håll, därför att denna gång är de bjudna att vara med. Vi får hoppas att de rika ländernas kalkyler inför insatser i fattiga länder kommer att se helt annorlunda ut i fortsättningen. Det var mycket som var spännande vid besöket i FN. Jag lärde mig mycket. Min respekt för det svenska internationella arbetet växte enormt. Det fanns så många intressanta insatser i det som svenskarna på ett blygsamt och tyst sätt gör där varje dag. Jag vill än en gång understryka att de stora målen inte någon gång kan skiljas från demokratifrågan. Jag tror inte att demokratifrågan kan vara en underordnad fråga, ett s.k. delmål. Jag kan mycket enkelt förklara varför. Jo, därför att jag har levt i en totalitär stat. Därför att jag har levt i en totalitär stat vet jag, av egen erfarenhet, att man aldrig någonsin kan lita på en totalitär regims politiska ledning. Då är det som står i våra reservationer riktigt, nämligen att koppla ihop fattigdomsbekämpning och demokratimål. Det viktigaste är demokratimålet, inte därför att demokrati är ett vackert ord utan därför att demokrati är en garanti för att de fattigas intressen och de fattigas integritet inte trampas ned av förtryckarna. Jag kan ge er ett exempel, som också blev mycket tydligt för mig under besöket i New York. Vi diskuterade ingående med mycket kunniga människor situationen i Irak. En sak framkom tydligt, nämligen att hela diskussionen om sanktionerna mot Irak såsom den förs i vårt land inte är särskilt väl rotad i verkligheten, i vardagen. Irak har redan nu, genom illegal export av olja, enorma rikedomar till sitt förfogande. Pengarna kommer ändå inte till nytta för de fattiga. Varför? Det finns inget intresse i en totalitär regim för de fattigas situation. Om det var en demokratisk regim skulle det hela se helt annorlunda ut. Glöm inte en sak: En totalitär regim grundar alltid sin internationella strävan på det som de själva kallar desinformation. Desinformation borde helt enkelt kallas för systematisk spridning av lögner. Också det upplevde jag i mitt förra liv när jag hade direktkontakt med en diktatur. Jag vet hur väl diktaturen under många år lyckades lura hela den demokratiska världen genom systematisk spridning av lögner, desinformation. Det var en mycket stor del av politiken. På samma sätt agerar Saddam Hussein när han försöker använda sig av kunniga och generösa människor som talar mot sanktioner. Man kan plocka bort alla sanktioner mot Irak, men befolkningen i Irak kommer inte att få en millimeters förbättring i sin vardagssituation. Demokratimålet är avgörande för fattigdomsbekämpningen. Det är helt enkelt därför att demokrati betyder respekt för varje människa. Jag ska avsluta med att önska alla som förbereder sig för att fira jul en mycket trevlig jul. Jag ska också säga några ord om mänskliga rättigheter. Jag tror inte att vi som lever i rika länder med mycket stora traditioner av demokrati har rätt att öppna debatten om mänskliga rättigheter i fattiga länder utan att sopa rent framför egen dörr. Vi har segregation. Vi har många människor som står utanför det aktiva livet. Vi är tvungna att lösa våra problem hemma om vi vill gå vidare i arbetet med de mänskliga rättigheterna. God jul!

Fru talman! Jag kan hålla med om att det är en god tanke med demokratikriteriet och demokratimålet. Jag kan instämma i Ana Maria Nartis anförande om fattigdomsbekämpningen. Jag tror inte heller att fattigdomsbekämpningen ska sättas i något slags motsatsställning till demokrati. Det finns en lång rad fattiga länder där det råder brist på demokrati dit Sverige ger bistånd i syfte att både bekämpa fattigdomen och understödja kampen för demokrati och mänskliga rättigheter. Jag tog upp ett exempel med Eritrea i mitt anförande. Det är lite problematiskt att överordna demokratikriteriet, eftersom det skulle stoppa biståndet till många länder som i dag har brist på demokrati. T.ex. anser vi att Turkiet är ett demokratiskt land. Där begås dagligen brott mot mänskliga rättigheter. Senast skedde detta för tre dagar sedan när en lokal kristen församling och dess kyrka stängdes. Turkiet förtrycker kurder och ockuperar Cypern. Ska vi inte ge bistånd till den behövande fattiga turken eller kurden?
Fru talman! Jag vill bara påminna om att Folkpartiet inte hävdar att vi inte ska ge bistånd till länder som lyder under totalitära regimer. Det bästa är att biståndet inte går via den politiska ledningen i dessa länder.
Fru talman! Det är en god tanke med demokrati. Vi hade för några veckor sedan ett demokratikriterium i fråga om vapenexporten. Där stödde inte Folkpartiet att vi inte skulle exportera vapen till de länder som är icke-demokratiska. Folkpartiet röstade emot detta. Man gjorde ingenting. Är det inte viktigt att vi ska ha demokratikriterier just när det gäller vapenexporten, så att vi inte kan sälja bomber till dessa fattiga länder? Det kostar väldigt mycket i deras budgetar att köpa vapen från Sverige. Det gäller bl.a. Pakistan, som är en totalitär regim som leds av en diktator.
Fru talman! Jag är inte så väl insatt i problemet med bomber, vapen, kanoner och pansarvagnar, men jag vet att de brukar hamna fel, vad vi än bestämmer här. Själva analysen av hur vapenexporten ser ut i Sverige i dag vill jag ta upp en annan gång. Däremot vill jag påminna om att om man i första hand arbetar med enskilda organisationer i länder som saknar demokrati utvecklar man samtidigt gräsrotsrörelsen, som är så viktig för den kommande demokratin, och man låter bli att samarbeta med regimer som är mycket tvivelaktiga.

Fru talman! Det har varit mycket lärorikt att följa debatten här i dag, inte minst utifrån den koppling som jag också har till näringsutskottet. Jag kan konstatera att Sveriges insatser är av oerhört stort värde för att bekämpa fattigdomen. Som någon känd person brukar säga, kan vi känna oss mycket stolta men inte nöjda. Jag vill tacka för bra skrivningar kring min motion U310 om stöd till kvinnor och barn i Central och Östeuropa. Jag har skrivit motionen utifrån vetskapen att biståndet till kandidatländerna kommer att fasas ut inför medlemskapet i EU. Levnadsförhållandena för en stor del kvinnor och barn i Central och Östeuropa är mycket svåra. Länderna har stora ekonomiska svårigheter, med hög arbetslöshet och små eller nästan obefintliga sociala skyddsnät. Utvecklingen mot fungerande demokratier och marknadsekonomi har kommit en bra bit på väg, dock ofta till priset av ökade klyftor i samhället. Demokratin i Öst och Centraleuropa har i de allra flesta fall ett manligt ansikte, och kvinnors deltagande i det politiska livet har minskat sedan 1989. Det här har lett till att många nya kvinnoorganisationer har bildats, men de medverkar sällan i det politiska eller har sällan koppling direkt till det politiska arbetet. Det här är resursslöseri. Vi vet att kvinnorna ofta har bättre utbildning än männen, och det är, som sagt var, ett stort slöseri att de lämnas utanför det politiska, sociala och ekonomiska samhällsarbetet. Samtidigt är vi väl medvetna om att jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för demokrati och ökat välstånd. Men hindren är många, inte minst på grund av sovjettidens falska myt om jämställdhet mellan könen. Fru talman! Sveriges samarbete med Öst och Centraleuropa är byggstenar för fred och utveckling. EU-nivå är hållbar säkerhet i praktisk handling. Näringspolitiska insatser inom Östersjömiljardens ram är också mycket viktiga i det här sammanhanget. I budgetpropositionen redovisar regeringen en resultatbedömning av de insatser som gjorts under år 2000 inom det här politikområdet. Den visar att man följt de mål som angivits för verksamheten och att måluppfyllelsen varit god, utom vad gäller avsättningarna för att främja jämställdheten i samarbetsländerna. Man skriver: På detta område har ett svagt intresse kunnat märkas både hos mottagare och hos de svenska samarbetsparterna. Det här är naturligtvis inte acceptabelt. Jag tror inte att det är ovilja utan brist på kunskap. Det är viktigt att ständigt upprepa att i allt samarbete måste jämställdhetsaspekterna få en central ställning vad gäller både planering och genomförande. Vi kanske måste hitta nya vägar för att följa upp detta. Sverige har arbetat mycket hårt för att få med våra grannar på andra sidan Östersjön som medlemmar i EU, och vi ser nu att det kan bli verklighet redan inför 2005. Men det innebär inte, enligt min mening, att vi kan minska insatserna i utvecklingssamarbetet de närmaste åren. I går deltog jag i en konferens om svenska kommuners, landstings och regioners roll i den framtida utvecklingen i Östersjöområdet. Där underströk samtliga parter vikten av att en utfasning av det bilaterala stödet i samband med kandidatländernas anslutning till EU bör ske på ett planerat sätt och utifrån en gemensam strategi, baserad på behovet av gemensam säkerhet i regionen, en fördjupad demokrati, fortsatt ekonomisk omvandling, en god miljö och insatser för utbildning och forskning. Fru talman! Jag får återkomma i kommande budgetarbete med volymen på det här biståndet. Jag vill också önska Viola lycka till i det fortsatta arbetet.

Fru talman! Hälsosituationen för kvinnorna i tredje världen är på flera sätt ytterst allvarlig. Kvinnor är i många situationer betydligt mer utsatta och sårbara än vad män är. Ett exempel är att varje dag utförs olagliga och medicinskt farliga aborter, som resulterar i allvarliga medicinska följder för kvinnor eller i att de dör. I länder där abort inte är tillåtet är antalet illegala aborter högt. Världshälsoorganisationen har beräknat att det årligen görs mellan 10 och 20 miljoner illegala aborter årligen i världen. Varje år avlider också en halv miljon kvinnor i samband med graviditet och förlossning. Många gånger är dessa dödsfall ett resultat av illegala och osäkra aborter. Ett grundläggande mål för att förbättra kvinnors hälsa i världen är därför att försöka reducera sjuklighet och dödlighet som beror på abort. I första hand sker det naturligtvis genom att man arbetar för att minska antalet aborter, genom en tydlig upplysning och rådgivning kring sexualfrågor och genom att man ger en bättre tillgång till preventivmedel. Sverige bör aktivt arbeta för att minska sjuklighet och dödlighet som beror på aborter. Många här har redan uppmärksammat hivspridningen, och den slår särskilt hårt mot kvinnor. Enligt statistiska uppgifter är det en procentuellt större risk för kvinnor jämfört med män att smittas av hivviruset. Det beror på såväl medicinska aspekter som kvinnors utsatthet. Många av världens kvinnor har inte möjlighet att bestämma över sin egen sexualitet. Många kvinnor har inte heller möjlighet att kräva att deras partner ska använda kondom. Få kvinnor har någon möjlighet att medicinskt kontrollera om de blivit smittade av någon könssjukdom, för de har inte tillgång till någon fungerande sjukvård. Folkpartiet liberalerna ser arbetet för att stärka människors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter som ytterst viktigt. Därför väljer vi att satsa ytterligare 5 miljoner kronor utöver regeringens anslag på FN:s befolkningsfond. Fru talman! Jag har en särskild julönskan. Jag har läst att Norges tidigare statsminister Gro Harlem Brundtland i ett samtal med påven tog upp frågan om den katolska kyrkans starka motstånd mot användning av preventivmedel. Hon framhöll att kondom inte bara är ett billigt preventivmedel för att förhindra oönskade graviditeter utan också är ett viktigt medel för att förhindra spridningen av hiv. Hon menade att nog borde väl ändå påven kunna se de positiva effekter som användningen av kondomer kan ha för folkhälsan i de hårt hivdrabbade länderna i tredje världen. Påven svarade henne att han skulle fundera. Påven tycks fortfarande fundera. Nu är min julönskan att också Sveriges statsminister tar upp den här frågan med påven. Det tycks ju behövas många droppar för att urholka stenen. Fru talman! Med detta vill jag också önska god jul och yrka bifall till reservation nr 2.

Fru talman! Jag ska fatta mig kort. Dagen är långt liden. För budgetåret 2002 gäller att det samlade utgifterna för vårt utgiftsområde inte får överstiga 8,7 miljarder kronor. Moderata samlingspartiets förslag understiger denna nivå. Vi föreslår besparingar på drygt 141 miljoner kronor i förhållande till regeringens förslag. De områden som berörs är Statistiska centralbyrån, Nämnden för offentlig upphandling, Statens kvalitets och kompetensråd och Riksdagens revisorer. Det är samma områden där vi tidigare framfört besparingskrav eller krav på förändringar. Den största delen avser SCB och anslaget till den registerbaserade folk och bostadsräkningen. Det är knappast någon nyhet att vi motsätter oss en sådan registerbaserad folk och bostadsräkning. Det viktigaste skälet är risken för att den personliga integriteten åsidosätts. Det är inte heller någon nyhet att redan tidigare traditionellt genomförda folk och bostadsräkningar väckt protester. Många upplevde ett hot från en statsmakt som önskade ha kontroll över sina medborgare med det förledande argumentet: Detta behövs för samhällsplanering, forskning och allmän information. Skillnaden mellan en traditionell folk och bostadsräkning och en registerbaserad är samkörning av olika register som innehåller närgången information om enskilda personer utan att dessa har möjlighet att påverka innehållet eller kontrollera vilka uppgifter som finns och att insynen begränsas. Rena felaktigheter kan mångfaldigas och, om man så vill, missbrukas. Vid den senaste folk och bostadsräkningen förväntades medborgaren hjälpa staten genom att fylla i blanketter. Nästa gång är det tekniken som styr. Genom anonyma system och krav på hyresvärdar förstärks övervakningssamhället. Vi delar Datainspektionens uppfattning att den oro och det missnöje som kanaliserats genom åren vid tidigare folk och bostadsräkningar kommer att kvarstå. SCB ansvarar för den sektorsövergripande officiella statistiken. Det är en verksamhet som ökar år för år. Enligt vår uppfattning bör SCB:s uppgifter begränsas. Dessutom bör en större del av verksamheten avgiftsfinansieras. Ett annat problem som uppmärksammas i vår reservation 5 är den omfattande statistikinlämningen till Intrastat. Kraven på dessa uppgifter är så detaljerade att många företag tvingas göra förenklingar i sin beskrivning. Uppgifterna blir därför förvanskade och därmed vilseledande. Hela handläggningen är alltför krävande, och företagen drabbas av merarbete och dryga kostnader. Vi anser att regeringen måste arbeta mer aktivt med denna fråga i EU och inte nöja sig med det som utskottet skriver om att man konstaterar att det finns ett kraftigt motstånd från andra medlemsländer. I dessa tider borde företagens väl och ve vara av stort intresse, och därför borde man minska på byråkratin. Vi anser också att Statens kvalitets och kompetensråd bör avvecklas. Dess uppgifter kan hanteras inom respektive myndighet. Vi föreslår en sammanslagning av Nämnden för offentlig upphandling och Konkurrensverket till en ny kraftfullare myndighet. Såsom situationen utvecklats har NOU inte blivit det vässade redskap som avsågs. Man har inte i tillräcklig utsträckning prioriterat den viktigaste delen, nämligen tillsynsverksamheten. Även för Riksdagens revisorer kommer den närmaste tiden att innebära förändrade förutsättningar. Häromdagen presenterades propositionen Riksrevisionen - ändringar i regeringsformen. Under 2003 inrättas den nya myndigheten, något som vi välkomnar. Fru talman! Detta var helt kort några reflexioner med anledning av våra reservationer. För att hushålla med kammarens tid yrkar jag bifall endast till reservation nr 1.

Fru talman! Ordning och regler har ungefär samma betydelse för en marknadsekonomi som skelettet i en människokropp. Det har vi skrivit om i inledningen av vår motion. Vi har skrivit om värdegrundens betydelse. Jag ska inte upprepa hela den tjusiga inledningen, men den är väl så viktig ändå. Det är utifrån en sådan grundsyn på marknadsekonomin som jag, och jag hoppas många med mig, med stort intresse tagit del av inledningen till utskottets betänkande Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning. Där står det i klartext att utgiftsområdet behöver noggrann översyn, och det har vi också sagt tidigare. Det står bl.a. så här: "Utskottet ansåg emellertid att målen borde formuleras på ett sådant sätt att de är konkreta, mätbara och uppföljningsbara redan när riksdagen skall ta ställning till hur stora resurser som skall tillföras en viss verksamhet." Detta är en dialog mellan utskottet och departementet. Sedan fortsätter man: "I annat fall framstår det inte som meningsfullt för riksdagen att pröva tilldelningen av resurser mot uppställda mål." Lite längre fram i samma betänkande står det: "Utskottet konstaterar emellertid att de anslagsförändringar som regeringen föreslår inte betingas av eventuella brister som uppdagats i samband med uppföljningen, utan grundas på mer traditionella budgetpolitiska prioriteringar." Detta är väldigt tjusigt skrivet. Det är subtilt, och det är fint. Fru talman! Med detta som bakgrund borde Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Lisbet Calner och det regerande partiet ha skrivit annorlunda när de förhåller sig till oppositionspartiernas alternativ. Här har vi ett utgiftsområde där man inte har stämt av så att man ger anslag efter verkliga värderingar, revisioner och uppställda mål. Det är snarare så att regeringen och Finansdepartementet förmodligen inte har klarat av den här uppgiften. Det kanske beror på resurser. Vad vet jag? Majoriteten här i riksdagen försvarar helt enkelt det förslag man har fått. Det är ett försvar som ter sig något patetiskt, och nu tar jag i, just mot bakgrund av den generella kritik som finns i samma betänkande. Nu ska jag inte ägna så mycket mer tid åt detta. Jag ska bara yrka bifall till vår reservation nr 4. Dessutom vill jag ta exempel på varför detta känns lite konstigt. Det finner vi på s. 27 i betänkandet. Där står det helt krasst: "Moderata samlingspartiet samt Kristdemokraterna föreslår att anslaget till Nämnden för offentlig upphandlingen halveras. NOU:s verksamhet är för närvarande föremål för översyn." Vi menar för vår del att detta är en sanning med stor modifikation eftersom vi när vi föreslår ett samgående mellan NOU och Konkurrensverket vill förstärka NOU, öka resurserna för denna tillsyn och även behålla organisationen för denna intakt inom Konkurrensverket. Detta har ni inte fångat upp här. Med tanke på vad betänkandet innehåller i början om att hela det här området behöver en rejäl översyn har ni ett minst sagt förenklat försvar för regeringens förslag. Det känns lite tråkigt när man under ett antal år, utan de stora resurser som finns på regeringsnivå, har ansträngt sig för att sätta sig in i det här utgiftsområdet och försöka balansera såväl inom utgiftsområdet som mellan utgiftsområdena.

Fru talman, ärade ledamöter och kära åhörare! Alla de myndigheter vars verksamhet berörs i det här betänkandet om samhällsekonomi och finansförvaltning gör ett väldigt bra arbete. Trots det förekommer det inom detta utgiftsområde uppskrivningar som inte har motsvarighet på andra utgiftsområden och som vi i Centerpartiet inte tycker är skäliga. Vi redogör för detta i vår motion. Vidare finns här utgiftsökningar med anledning av engångshändelser, och vi tycker inte heller att det är skäligt att de ska få ligga kvar. Mot bakgrund härav vill vi minska ramen för detta utgiftsområde. Med tanke på det och det som vi har redogjort för i vår motion yrkar jag bifall till reservation nr 2.

Fru talman! Det här utgiftsområdet är en del av den ekonomiska infrastrukturen. Vi i Folkpartiet liberalerna är varma anhängare av både en väl fungerande marknadsekonomi och en väl fungerande välfärdsstat, och vi anser att de två politikområdena finansiella system och tillsyn och en effektiv statsförvaltning är mycket centrala delar i den infrastruktur som krävs för att det här ska fungera bra. Vi ser därför absolut inte detta som något allmänt potentiellt besparingsobjekt. Däremot kan man säkert göra det som fungerar bra ännu bättre, och vi har en del förslag som man kanske skulle kunna arbeta vidare med. Man kan stuva om en del pengar, flytta uppgifter osv. för att få det att fungera ännu bättre. Jag ser det inte alls som uteslutet att man framöver t.o.m. kan behöva lägga på lite ytterligare medel för att få ett ännu bättre fungerande system. Som Per Landgren tidigare har påpekat har debatten i utskottet dock förts på en sådan nivå att det känns ganska meningslöst att föreslå en förändring eller omläggning. Sådana propåer bemöts bara med förslag om en halvering av anslagen. Det känns inte särskilt meningsfullt att föra en diskussion i det här forumet. Vi från Folkpartiet liberalerna framhärdar däremot i vårt yrkande om avslag på folk och bostadsräkningen. Det framför vi inte för att finansiera några andra mera angelägna utgifter utan därför att vi anser det vara principiellt felaktigt att genomföra folk och bostadsräkningen. Vi har hela tiden varit motståndare till den, och vi föreslår att anslaget till den helt tas bort och att planeringen för den omedelbart upphör. Fru talman! Av denna anledning yrkar jag bifall till reservation nr 3. Jag vill i övrigt, som sagt, att kammarens ledamöter ska lägga stor vikt vid dessa områden, som är betydelsefulla för den ekonomiska politikens funktionssätt.

Fru talman! Det är riktigt, Per Landgren, att vi tillstyrker förslagen i propositionen, men vi lämnar också några ord på vägen fram mot regeringens nästa proposition, som jag förutsätter också kommer att vara socialdemokratisk och bli ännu bättre än dagens. Per Landgren har uppfattat detta helt riktigt. Fru talman! Samhällsekonomi och finansförvaltning låter väl inte särskilt spännande, men jag anser att det är ett viktigt politikområde, som rymmer 22 olika anslag till verksamheter som är inriktade på att planera, underlätta och kontrollera att statliga åtaganden sköts på ett så korrekt och effektivt sätt som möjligt till medborgarnas fromma. Utskottet är oense om hur 12 av dessa 22 anslag ska se ut. Målen för politikområdet fastställdes i samband med beslutet om budgetpropositionen för 2001 och är följande: - att det finansiella systemet ska vara effektivt och tillgodose såväl samhällets krav på stabilitet som konsumenternas intresse av ett gott skydd - att tillsynen ska bedrivas effektivt - att kostnaderna för statsskulden långsiktigt minimeras samtidigt som risken beaktas - att statens finansförvaltning bedrivs effektivt. Några exempel på verksamheter är Finansinspektionen, Statistiska centralbyrån, Nämnden för offentlig upphandling, Riksgäldskontoret och Statskontoret. Jag tycker att det är bra att vi har en finansinspektion som har till uppgift att bidra till stabiliteten i det finansiella systemet genom tillsyn av finansiella institut och att verka för ett gott konsumentskydd. Det tycker inte Centerpartiet, som under ett flertal år föreslagit minskat anslag till Finansinspektionen. Kristdemokraterna, som i finansutskottet vid ett flertal tillfällen höjt tonen och vässat argumenten när det gäller att försvara bruttobudgeteringen i den statliga budgetprocessen, har - hör och häpna, fru talman - i sin motion föreslagit att hela Finansinspektionens finansiering ska ske utanför statsbudgeten. Ibland blir man förvånad. Förslaget innebär nämligen att riksdagen skulle frångå budgetlagens krav på bruttoredovisning. Det är utskottet verkligen inte berett att göra. Detta är andra året som kristdemokraterna lägger fram det här förslaget. Jag hoppas att det inte blir en tredje gång, utan att även kd vill följa budgetlagens krav. Moderaterna, Folkpartiet, Centern och Kristdemokraterna vill helt eller delvis begränsa anslaget till folk och bostadsstatistik. Utskottet motsätter sig detta. Vi tillstyrker regeringens förslag om 78 miljoner kronor. Vi vill dock understryka det som också Karin Pilsäter understrukit, nämligen att arbetet med folk och bostadsstatistiken ska genomföras på ett sådant sätt att individernas integritet skyddas. Moderaterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet vill avveckla Statens kvalitets och kompetensråd. Utskottet tycker att rådet har en viktig uppgift att fylla genom att vara en extern råd och idégivare vad gäller kompetensförsörjning och kvalitetsarbete i den statliga förvaltningen, och vi tycker att det rådet ska vara kvar. Centern har för andra året i rad väckt en lite knepig motion om att minska Riksgäldskontorets anslag till förvaltningskostnader med 10 miljoner kronor. Motivet skulle vara att med Centerns inriktning på budgetpolitiken skulle statsskulden minska snabbare, vilket i sin tur minskar utgifterna för provisioner för kronskulden. Tro't den som vill! Nu är det så, och det svarade utskottet även förra gången, att dessa kostnader fr.o.m. i år redovisas på utgiftsområde 26, Statsskuldräntor. Jag hoppas att vi inte behöver behandla någon mer motion i detta ärende. Fru talman! En enig riksdag har fattat beslut om att inrätta en ny revisionsmyndighet under första halvåret 2003. Tre utredningar har tillsatts för att se över frågor i samband med förändringen, som innebär många omställningar för många enskilda människor. Varför vill då moderaterna redan den 1 januari 2002 trappa ned anslaget till Riksdagens revisorer med 4 2002, nästa år? Det är bara 17 dagar dit. Varför står ni inte fast vid riksdagens enhälliga beslut? Vi har beslutat att inrätta en ny revisionsmyndighet. Vi ska inte strypa den gamla. Fru talman! Jag är glad över att det inte är dessa fyra partiers förslag som riksdagen kommer att tillstyrka i dag. Det är många statstjänstemän som borde vara glada i dag när riksdagen fattar beslut i enlighet med utskottets majoritets mening i finansutskottets betänkande nr 2. Det är många som har pratat om julen här i dag, och det tänker också jag göra. Nu inför julen kan vi vara glada för att det inte är dessa fyra partiers slevar som får röra runt i grötkastrullen. Det skulle bli en förfärlig röra. Ingen skulle få mandel. Nähä, oro och bekymmer, det är vad som skulle levereras lagom till jul över alla de förändringar och personalneddragningar som skulle bli följden av de fyras politik på detta område. Så gläd er nu alla när jag yrkar bifall till förslaget till beslut i finansutskottets betänkande nr 2 och avslag på reservationerna.

Sedan, 10-20 sidor längre fram, är plötsligt varenda miljon till höger och vänster väl avvägda, och alla alternativa förslag från oppositionen avspisas. Då var det någon som arbetar i riksdagen, dock icke parlamentariker, som sade: Ja, men det är ju deras jobb. Ja, så kan man väl också se det! Vad gäller Finansinspektionen handlar det ju naturligtvis om att anpassa sig efter verkligheten, och till nästa år när vi återkommer - om jag då är här eller inte, det får vi väl se - ska vi också föreslå motsvarande ändringar i budgetlagen, så att det inte blir några divideringar om detta. Vad gäller revisorerna har vi naturligtvis velat påskynda en process. Det är inte så konstigt. Sedan inväntar vi naturligtvis grundlagsändringar. Det hör ju till saken.
Fru talman! Det är klart att man ska kunna ändra sakernas tillstånd, men inte från den ena dagen till den andra. Vi har ju faktiskt också någon form av arbetsgivaransvar. Vi bör ta och fundera över hur det här ska gå till, hur organisationen ska vara osv. precis som det enhälliga beslutet var om hur vi ska förändra revisionsmyndigheten i Sverige i dag. Vi måste ta lite tid på oss och ge människor tid att välja vad som kan vara rätt och riktigt för deras skull. Jag tycker det är viktigt att tänka på de enskilda människorna när vi fattar beslut, för det är de som berörs av de beslut vi fattar i denna kammare.

Fru talman! Innehåller det betänkande vi nu ska diskutera något anmärkningsvärt, dvs. något som är ägnat att förvåna? Nej, knappast, utom möjligen med ett undantag som jag återkommer till. Det här betänkandet är i huvudsak en upprepning av kända ståndpunkter från regeringen med dess stödpartier respektive från den mer framsynta politiska oppositionen. Jag ska inte i denna dag trötta med att upprepa alla de goda argument vi moderater har gentemot den tillväxtfientliga och grundlagsvidriga inomkommunala skatteutjämningen. De argumenten är vid det här laget väl kända, och det är väl känt att vi vill ersätta det med ett statligt utjämningssystem som belönar tillväxt var den än förekommer i landet och därmed en reform som är i hela landets intresse. Jag vill dock här, på förekommen anledning och med viss skärpa, dementera det som socialdemokrater i buskpropaganda runtom i landet brukar hävda, nämligen att vi moderater skulle vilja avskaffa skattekraftsutjämningen. Det vill vi inte! Men vi vill ha ett statligt utjämningssystem som ger bidrag till kommuner och landsting med för sina uppgifter otillräcklig skattekraft, och vi vill ha ett enklare system och inte ett system som hindrar tillväxt och skapar en mängd andra egendomliga effekter för framför allt kommunerna. Fru talman! Vi moderater har också visat hur vårt alternativ till ekonomisk politik, där vi ger kommunerna större möjlighet att påverka sin ekonomiska situation, ger bättre ekonomi än den socialdemokratiska reglering som försöker motverka mångfald, konkurrensutsättning och privata initiativ. Vi har i vår partimotion i anslutning till årets budget utförligt redovisat detta alternativ. Men, fru talman, det finns en sak i det betänkande som vi nu behandlar som är ägnat att förvåna, samtidigt som det också är ägnat att verkligen beklagas, och det är hur utskottsmajoriteten behandlat Riksdagens revisorers förslag om den s.k. kommunakuten och dess framtid. Riksdagens revisorer har på ett mycket initierat och noggrant sätt påvisat de negativa effekter för hela kommunsektorn som existensen av s.k. kommunakuter har. Likväl avslår majoriteten förslaget på ett sätt som uppenbarligen grundas på att man tänker sig en fortsättning på denna för kommunsektorn närmast destruktiva verksamhet, eftersom den här verksamheten ger långsiktiga negativa verkningar på incitamentsstrukturen för kommunerna. Det framgår också tydligt av Jörgen Anderssons ekonomiförvaltningsutredning att trots att man i sak argumenterar även där mot kommunakuter tänker man sig att sådana ska finnas även framöver. Fru talman! Principen måste enligt vår uppfattning vara den som framförs i reservation 1, som jag yrkar bifall till, nämligen att det kommunala utjämningssystemet inte ska kompletteras med sådana akuter. Det är i stället angeläget att sådana incitament skapas för alla kommuner och kommunledningar att behoven av sådana här speciella insatser i form av akut upphör. I Jörgen Anderssons egen utredning visas tydligt att ett primärt problem i ekonomiskt svaga kommuner ofta är en svag kommunledning, och vi behöver då en incitamentsstruktur för kommuner och landsting där det kommunala självstyret ges möjligheter att bli starkare. Regering och riksdag måste ge tydliga signaler till kommunerna, inte minst till kommunala kreditgivare, med innebörden att det är kommunerna själva som har ansvaret för hushållningen med sina finanser. I sammanhanget är det därför förödande om staten går in och, som t.ex. statssekreteraren Hegelund i Finansdepartementet anger, att staten ska utnyttja möjligheten att låta riskvikten för krediter till kommunerna bli noll. Ett sådant sätt innebär ju, om man följer den metoden, att kreditgivarna kan fortsätta ge krediter även till vanskötta kommuner i vetskap om att det till sist är staten som träder in med en akut. Jag hoppas att regeringen tänker om i det här avseendet. Eftersom jag har interpellerat statsrådet Lövdén om just denna problematik avstår jag här från att ytterligare argumentera i den frågan. Vi får den här interpellationsdebatten den 15 januari. Fru talman!

Fru talman! Vi har under den senaste månaden, när budgeten processats, fått höra en del om s.k. splittring på oppositionskanten. Nu senast fick vi höra från Lisbet Calner, som nu lämnar salen, att det handlade om en gröt som hon då inte alls skulle ha velat servera befolkningen, om vi hade fått bestämma. Och det är klart: Någon statlig enhetlig gröt kanske inte är vår cup of tea, som det heter. Låt mig påminna om att ju mer det växer under den socialdemokratiska hatten finns det en oenighet och en spretighet som närmast liknar någon typ av punkfrisyr. Det är oenighet om EU, Balkan, Israel, Tidigare har jag tagit upp att det verkar som att det finns minst två partier inom socialdemokratin vad gäller kommunpolitiken. Det är ett styrande centralistiskt som gör vad det kan för att i gammal god anda samla makten här uppe i riksdagen och ett annat parti ute i verkligheten bland kommuner och även i landstingen som gör vad det kan för att värna t.ex. den kommunala självstyrelsen. Det finns alternativ till regeringens politik för kommunsektorn. Jag är övertygad om att det alternativet och de politiska alternativ som finns på oppositionssidan kommer att smälta samman och bli en bra helhet efter valet. I vårt parti har vi en enighet på riksdagsnivå, landstingsnivå och kommunnivå till skillnad från Brandins parti. Den enigheten är fundamental. Man kan inte bara styra ovanifrån. Maktfördelning är centralt. Vi har en princip inom EU som vi kallar för subsidiaritetsprincipen. Den handlar inte om att makt bara ska skiftas upp eller skiftas ned. Makten ska utgå från de naturliga gemenskaper som finns i vårt samhälle. Statens roll gentemot kommuner och landsting ska vara stödjande. När staten bestämmer att en uppgift ska ligga på statlig nivå och inte landstingsnivå eller kommunal nivå bör bevisbördan ligga på staten innan man fattar besluten. Det är därför vi invänder mot sättet att satsa på ökad tillgänglighet i hälso och sjukvården. Staten tillgriper specialdestinerade statsbidrag som om vi från statens sida visste bäst hur man på landstingsnivå ska använda pengarna och i vilka landsting de behövs. Den typen av åtgärder uppfattar inte bara vi utan även det andra partiet inom socialdemokratin som ett direkt brott mot den kommunala självstyrelsen. Fru talman! Även socialdemokraterna talar sig ibland varma för kommunalt självstyre. Men det handlar också om att ordna så att kommuner kan ha ett ekonomiskt om inte fullständigt oberoende så ändå en sådan stark kommunal skattebas att de i praktiken kan leva upp till självstyret. Med tanke på just den politiken och vikten av detta vill jag yrka bifall till reservation 9. I dag urholkas tyvärr kommunernas ekonomi genom att staten, regering och riksdag, föreslår reformer utan att anvisa tillräcklig finansiering. Om den anvisar finansiering gör den det genom att höja bidragen. Eftersom det är ett statiskt system underminerar och försämrar det på sikt den kommunala ekonomin. Detta behöver stramas upp. Det har vi preciserat i vår reservation. Med det är det klart för min del.

Fru talman! Det är väldigt sällan man generellt sett hör tydligt beröm för verksamheten inom vård, skola och omsorg. Det är klart att det finns tillfällen och ställen där det fungerar bra. Men de allra flesta gångerna hör man kritik mot verksamheten. Nästa år kommer 13 landsting att gå med underskott, och en stor grupp kommuner kommer att visa minusresultat. Enligt de senaste uppgifterna från Statistiska centralbyrån har också inkomstspridningen mellan kommuner ökat rejält. Ökningen av inkomstspridningen innebär att både statens utgifter och inkomster inom ramen för utjämningssystemet kommer att öka nästa år. De ökade utgifterna tär på budgeteringsmarginalen och bidrar med 2 1⁄2 miljarder till att utgiftstaket spräcks nästa år enligt Ekonomistyrningsverkets kalkyler. Detta är ytterst allvarligt för tilltron till den svenska ekonomin. Tillväxten är en av de viktigaste faktorerna som finns för en lösning. Den är också viktig för den kommunala ekonomin. Regeringens syn på småföretag liksom dåliga kontakter med industrin är starkt hämmande faktorer. I stället för att skapa ett bättre småföretagarklimat och öka kontakterna med industrin har Näringsdepartementet satsat sin kraft och sin energi på tillväxtavtalen. Det är en väldigt bra beskrivning av hur det egentligen ser ut. Det engagemang som fanns i början har sakta snärjts in av statlig reglering och länsstyrelsernas starka styrning. Samarbetsklimatet i länen har i och för sig förbättrats i och med att olika aktörer mötts och förenats i diskussionen och besvärligheterna. Men tillväxten går inte att spåra. Skillnader i tillväxt mellan olika kommuner och regioner ökar stadigt. Med ett nationellt index på 100 finns det en grupp kommuner som ligger på lite drygt 70 och en annan grupp kommuner som ligger på över 140. Det är alltså dubbelt så hög tillväxt. Detta skapar mycket bekymmersamma regionala spänningar och också mycket bekymmersamma problem för just vård, skola och omsorg. I kombination med att 208 av 289 kommuner tappar i befolkning är detta ett komplett misslyckande för den regionalpolitik som regeringen och samarbetspartierna fört under perioden. Detta återverkar starkt på den kommunala ekonomin. Det innebär också att om människor ska ha tillgång till en likvärdig service över hela landet behövs det kommunala utjämningssystemet ännu mer i framtiden. Centerpartiet är en garant både för att de kommuner som halkat efter inte ska glömmas bort och för utjämningssystemet och också för en modern regionalpolitik. Men det räcker inte med att kommunerna inom utjämningssystemet själva tar ett viss ansvar för varandra och för medborgarna. Staten måste också ta sitt ansvar. Socialdemokrater, vänsterpartister och miljöpartister har ansvar både för tillväxtsituationen och för befolkningssituationen i landets olika kommuner. Kommunerna måste ha tillgång till verktyg för utveckling. Det gäller vägar, fungerande telefoni och utbyggt bredband. Det ska inte bara vara bredband till 98 % som en gång har utlovats av näringsministern i denna kammare. Det skulle ha varit färdigt just nu till årsskiftet, men ännu är bara 10 % klart. Det behövs fungerande post, apotek, försäkringskassor och tillgång till utbildning och kultur. Vidare måste landets kommuner kunna lita på att de har tillgång till den tillväxt som ändå finns. Dagens skattesystem urholkar den kommunala skattebasen, vilket förstärks av det ena beslutet efter det andra i denna kammare där finansieringsprincipen inte tillämpas korrekt. Kommunförbundet och samlade partier skriver till ministrarna, och det duggar rapporter och brev om vartannat. Men politiken fortsätter, och inriktningen fortsätter. Det ligger mycket i den diskussion som har förts om att det finns en väldig spänning mellan den kommunala nivån och den nationella nivån inom majoriteten. Staten lägger fram det ena förslaget efter det andra som kommunerna sedan får utgifter för. Staten lägger dessutom fram förslag som binder kommunerna vid vissa handlingsmönster och urholkar det kommunala självstyret. Centerpartiet har protesterat mot reformer som inte har varit finansierade. Själva tekniken med skatteavdrag i stället för grundavdrag ger kommunerna fördelen att få större inkomster liksom att få ta hand om tillväxtpotentialen, vilket stadgar och tryggar den kommunala ekonomins balans på ett helt annat sätt än dagen system. Vårt förslag ökar också den lokala demokratin eftersom beslutsutrymmet också ökar. Det demokratiska utrymmet i kommunerna minskar i stället i dag med regeringens politik. Ungdomar och vuxna protesterar mot maktlöshet och överhöghetens sätt. I stället för att glädjas åt viljan att ta ett demokratiskt ansvar har Socialdemokraterna i beslut efter beslut flyttat makt uppåt och centraliserat i en omfattning som inte skådats på decennier. Utvecklingen borde i stället gå åt andra hållet - mer makt till den lokala nivån, som finns nära människor och företag. Det finns en hel grupp med reformer som ifrågasätts ur både kommunalekonomisk och demokratisk synvinkel. Ett sådant beslut är maxtaxan. Dessutom har fördelningen av de ersättningar som delats ut i dagens läge chockat de kommunala företrädarna eftersom skillnaden i ersättningsnivåerna är så stor. Summan efter justering blir enligt Statistiska Centralbyrån t.ex. 895 kr per innevånare till Sollentuna kommun, 299 kr per innevånare till Ödeshög i Östergötland och 276 kr per innevånare till Torsås i Kalmar län. Båda de sistnämnda kommunerna är stödkommuner enligt EU:s landsbygdsutvecklingsprogram. Eller jämför skillnaderna i Stockholms län! I Sollentuna blir det 895 kr och i Upplands-Bro 320 kr. Det är inte rättvist, och det är inte bra. Men de är lika orättvisa och lika snedfördelande. Kommunernas stora framtidsproblem ligger dels i utvecklingen av den kommunala skattebasen, dels i den stora striden för att behålla sitt nära demokratiska inflytande och behålla kvalitet i vård, skola och omsorg och helst också öka den. När det gäller att försöka förenkla och effektivisera på ett kommunalt plan och samtidigt öka kvaliteten i verksamheten finns det grupper av kommuner som vill gå före. Arbetslösheten är en lika viktig fråga för kommunerna som för staten. 62 000 varsel hittills i år pekar mot att det blir en tuff vinter både för de berörda och för den kommunala ekonomin. Kännedom om företag och marknader liksom om lokala arbetsmarknader och människors förutsättningar och engagemang finns lokalt hos kommunerna och inte i de statliga korridorerna. Staten verkar livrädd för de kommunala politikerna, för fackrepresentanterna och för företagarna i arbetsförmedlingsnämnderna. Släpp den lokala nivån loss - då kanske det blir vår så småningom! Likadant är det med de ökande sjukskrivningarna. Rehabiliteringspengarna brukar ta slut runt sommaren för de flesta försäkringskassor. Det är likadant för arbetsförmedlingarna. Men Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet och till min förvåning också Moderata samlingspartiet vägrar att ge alla samma chans i hela landet. Man stoppar nämligen permanentandet eller utökningen av dessa försök och drar ned anslaget till en så liten pott att det för många inte ens verkar lönt att börja. Varför denna skräck för praktisk och vettig samverkan? Nu, i denna vecka, skriver företrädare för Landstingsförbundet, Riksförsäkringsverket, Arbetsmarknadsstyrelsen, Kommunförbundet, Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket till regeringen och bönar och ber om en fortsättning. Jag hoppas att regeringen och utskottsmajoriteten ser den samlade kompetensen och samtidigt frustrationen hos de här myndigheterna, som faktiskt vill förbättra verksamheten till gagn för den enskilda människan. Släpp prestigen och fatta ett snabbt beslut om genomförandet! Kommunerna har en tillräckligt tung börda ändå. Avslutningsvis, fru talman, så dras kommuner och landsting med stora ekonomiska problem. Det går att lösa dem genom ökade anslag, som vi har föreslagit i vår ekonomiskpolitiska motion, men också genom att de ges tillåtelse att utveckla sina förslag till förenklingar, förbättringar och samarbete. Stoppa dem inte, utan ge dem chansen till glädje och gagn för sjuka och arbetslösa t.ex.! Kommunerna står också för en viktig demokratisk nivå. Detta blir allt viktigare. Inskränk inte deras demokratiska utrymme, utan ge regioner, län, landsting och kommuner ökat utrymme i stället till gagn för den demokratiska stabiliteten och utvecklingen. Hittills i höst har en stor mängd beslut gått i fel riktning. Därför satsar vi i Centerpartiet på en annan riksdagsmajoritet i valet nästa år. Därför finns inget yrkande på detta i betänkandet. Jag hänvisar i stället till protokollet och till det som vi har sagt förut och står självfallet bakom alla de förslag vi har lagt fram.

Fru talman! Detta gäller anslaget till kommunerna, men också en del frågor kring den kommunala verksamheten och reglerna för den. Det som bekostas och till stor del bedrivs i kommunal regi i dag är verksamheter som är av otroligt stor betydelse för människor i deras vardag för att vardagen ska fungera och för att man ska kunna känna sig trygg och säker. Det gäller sjukvård när man blir dålig, barnomsorg för pedagogisk utveckling och för att föräldrarna ska kunna gå och jobba, skola som ger barnen en bra framtid osv. Detta är verksamheter som är absolut grundläggande i en modern välfärdsnation. Därför är frågeställningarna om hur verksamheterna bedrivs och hur mycket pengar man avsätter till dem förstås extremt centrala. Det handlar också om hur man fördelar ansvarsområdena mellan individ och kommunal och statlig nivå. Det viktiga för att människor ska få valuta för skattepengar är inte bara hur stora resurser man avsätter, utan det handlar också om att kommunen måste välja att göra de rätta sakerna och att de sakerna ska göras på rätt sätt. Då får man valuta för skattepengarna. Vi i Folkpartiet har inte gjort någon avgörande annorlunda bedömning än regeringen och dess samarbetspartier av hur stora anslagen till kommunerna ska vara. Men jag vill ändå passa på att påtala att det absolut viktigaste för inkomstsidan för kommunerna inte är statsbidragen utan kommunernas egna skatteintäkter. De beräknas under perioden 2001-2004 stiga med 54 miljarder kronor enligt den budgetproposition som kom i höstas. Nu får man väl tyvärr gissa att siffrorna i den inte kommer att stå sig, men likafullt är ju detta en betydligt mer avgörande faktor för kommunernas inkomster. År 2002, som vi nu antar budgeten för, beräknas volymökningen bli över en procentenhet. Samtidigt kan vi se, nu när statsbidragen har skrivits upp och skatteinkomsterna ökar mycket kraftigt, att produktiviteten inte stiger på det sätt som den gjorde tidigare. Under perioden 1991-1994 ökade prestationerna trots att resurserna minskade, men efter det har minskade resurser åtföljts av minskad produktion, och ökade resurser har inte gett utslag i lika stor ökning av prestationer som tidigare. Detta om något visar ju vikten av förnyelse och utveckling av verksamheten. Jag tror att man kan se ett ganska klart samband mellan regelverken och attityden till förnyelse. Om var och en ska kunna få valuta för sina skattepengar och kunna få ut den bästa möjliga verksamheten av insatta skattepengar, måste man visa inte bara ett annat regelverk utan en helt annan attityd till olikhet, mångfald och till den kraft och kompetens som finns hos de människor som jobbar ute i vården, skolan och de andra kommunalt styrda verksamheterna. Det här handlar i grunden väldigt mycket om vilken attityd man visar till kunskap och kompetens och till makt för kvinnor, för i hög grad är detta en fråga om makt, var makten ska ligga. Per Landgren tog tidigare upp frågan om subsidiaritet. Vi behöver inte ta någon egen debatt om vad som är naturliga gemenskaper i förhållande till vad som är gemenskaper som folk väljer. Jag tror att inte ens Per Landgren och jag har helt samma åsikt om vad som är naturligt, för att inte tala om ifall man skulle börja blanda in alla andra människor. Vi i Folkpartiet talar ju om närhetsprincipen, att beslut ska fattas så nära människor som möjligt och i de gemenskaper som folk väljer att skapa. Det talas väldigt mycket om kommunalt självstyre kontra staten, men väldigt sällan tar man in individernas självstyre i den relationen. Ibland behöver man inskränka politikernas självstyre för att kunna öka och garantera individernas självstyre. Och ibland kan det vara precis tvärtom, märker vi här. När kommunalpolitikerna vill ge individerna självstyre, som de statliga politikerna inte gillar att individerna får, ja, då går man in och begränsar makten, inte för individerna utan för kommunalpolitikerna, för att därmed garantera att individerna inte ges den makt och den självstyrelse som deras lokala politiker vill att de ska ha. Detta kan man alltså använda lite hur man vill för att uppnå sina egna syften. Jag tycker att det här är en väldigt intressant iakttagelse när det gäller just jämställdhetsfrågorna, för som jag har påtalat ganska många gånger tidigare från denna talarstol handlar jämställdhet om just makt. Och den kommunala verksamheten, makt och jämställdhet är frågor som hänger väldigt nära ihop, därför att kvinnor har mindre makt än män och kvinnor finns på grund av de ojämställda strukturerna i samhället väldigt ofta i de kommunala sektorerna med usla arbetsvillkor och med usla löner. Det är just där som man till varje pris vill behålla makten någon annanstans än hos individerna. Sedan till frågan om utjämningssystem. Det handlar ju inte bara om att man i någon sorts allmänt genomsnitt ska ha goda villkor, utan det handlar också om att man på varje enskilt ställe ska kunna ha goda villkor och likvärdiga förutsättningar för att finansiera grundläggande gemensam service. Då behövs ett utjämningssystem. Kvaliteten på ditt eget barns skola ska inte vara beroende av hur rika grannar du har eller hur resurskrävande deras ungar är. Möjligheten att få äldreomsorg på gamla dar ska inte vara avhängigt av hur många av grannfamiljerna som har flyttat någon annanstans, utan detta ska du alltid kunna vara garanterad. Därför behövs det ett väl fungerande utjämningssystem som utjämnar förutsättningarna med avseende på strukturellt opåverkbara faktorer. Vi ska inte utjämna för skillnader i önskemål, och vi ska inte utjämna för skillnader i kompetens. Det här är grundläggande principer som ska gälla för det nuvarande systemet, som har slagits fast i mycket bred enighet här i riksdagen. Det är bara det att så som det nuvarande systemet har kommit att utvecklas - och det innehöll vissa brister enligt vårt synsätt redan från början - fyller inte systemet de krav som vi själva har satt upp för det. Därför har vi i de borgerliga partierna när det gäller inriktningen på den ekonomiska politiken gemensamt sagt att systemet måste omarbetas så att dessa krav verkligen uppnås. Det är vår linje. Sedan kan vi ha olika synpunkter på hur det rent tekniskt ska gå till, men vi är överens om förslaget till inriktning på den ekonomiska politiken och om de grundläggande kraven på ett sådant system. Till sist, fru talman, skulle jag vilja ta upp några saker till. Det handlar om synen på kommunala bolag, synen på kommunakuter och synen på olika specialbidrag som delas ut, inte av riksdagen enligt givna regelverk utan av regeringen efter handslag mellan kommunalråd och statsråd och efter olika typer av ansökningar. Ansökningarna är granskade framlänges och baklänges av revisorer och i andra utvärderingar, och man kommer alltid fram till samma sak. Vi har Riksdagens revisorers syn på den s.k. kommunakuten i betänkandet. Folkpartiet är motståndare till de här verksamheterna. Det är vi av det enkla skälet att vi tycker att både kommunal och statlig verksamhet ska styras efter tre principer: spårbarhet, redlighet och renlighet. De här bidragen och de här systemen uppfyller inte dessa krav. Därför har vi i vårt anslag till kommunerna kvittat bort för dessa pengar. Fru talman! Jag står givetvis bakom alla våra reservationer och synpunkter som är framförda, men jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation 1.

Fru talman! Våra svenska kommuner står sig väl om vi jämför med kommuner i de flesta andra länder. Våra kommuner har starkare självstyrelse, tar ett större ansvar och ger som regel också sina medborgare en mycket bättre service. Visserligen får alla kommuner brottas med att få en bra balans på inkomster och utgifter, men det blir ju så med de allt större krav som medborgarna ställer på det allmänna. Desto viktigare är det då att den svenska ekonomin har rejäla buffertar som kan möta konjunkturen. Tack vare att vi har stärkt den gemensamma ekonomin, har vi nu reserver som vi kan använda när den internationella konjunkturen går ned. Till skillnad från många andra länder i Europa kan vi möta nedgången med en expansiv politik. Nästa år kan vi i statens budget använda 44 miljarder kronor till nya reformer och skattesänkningar med sikte på att öka välfärden och rättvisan. Till och med Mats Odell tvingades ju att i den ekonomiska debatten den 21 november erkänna att denna expansiva politik ligger alldeles rätt i tiden. För Sveriges kommuner är det också en fördel att de stora underskotten i Sveriges utlandsaffärer har vänts till rejäla överskott, och det är en fördel att Sveriges offentliga nettoskuld gentemot utlandet nu har omvandlats till att bli en nettoförmögenhet. Vi socialdemokrater tror att det är just genom att skapa trygghet och jämlika villkor som vi kan driva utvecklingen framåt. Det är trygga människor som vågar satsa på det nya, trygga människor som skaffar barn, som vågar börja en utbildning och som vågar byta arbete. Trygghet och rättvisa gör Sverige till ett bättre land att leva i. Vi socialdemokrater vill utveckla välfärden och minska klyftorna i samhället, och då är det avgörande att alltfler får arbete. Vi har nått målet att halvera den öppna arbetslösheten. De senaste fyra åren har Sverige fått 300 000 nya jobb. Vi kommer att fortsätta att gå vidare för att uppnå målet om 80 % sysselsättningsgrad år 2004. Målet är full sysselsättning, och vi kommer noga att bevaka just arbetsmarknadsområdet. Att kampen mot arbetslösheten har gett goda resultat har också lett till att kommunernas kostnader för socialbidrag fortsätter att minska. Under de tre första kvartalen i år har minskningen varit hela 12 % En bidragande orsak till minskningen är just att vi har fått fram så många nya jobb. Inte minst kan utomnordiska medborgare glädja sig åt att arbetslösheten för dem har minskat med över 10 % jämfört med slutet av tredje kvartalet 2000. Tack vare de senaste årens goda utveckling har ju också, som vi tidigare sagt, kommuner och landsting fått bättre förutsättningar genom både mer skattepengar och höjda statsbidrag. Mellan 2000 och 2004 rör det sig om över 70 miljarder kronor som kommer att tillföras. Anslagen under budgetens utgiftsområde 25 omfattar ju merparten av statens utgifter för kommuner och landsting. Riksdagen har fastställt ramen till 98 899 miljoner kronor. Även framgent fortsätter höjningen av statsbidragen, bl.a. genom den nationella handlingsplanen för vården. Det innebär att ytterligare 9 miljarder kronor tillförs hälso och sjukvården under perioden 2001-2004 för att förbättra primärvård, psykiatri och äldreomsorg. För att få fler lärare och kuratorer och mer annan personal i skolan tillförs också 1,5 miljarder kronor under 2002. Satsningen på skolan ökas successivt för att år 2006 uppgå till 5 miljarder kronor. I för att öka tillgängligheten till sjukvården. Även om kommunsektorns ekonomi i stort utvecklas positivt de närmaste åren vet vi att vissa kommuner och landsting under en övergångsperiod kommer att ha en del ekonomiska bekymmer. Utskottet delar regeringens bedömning att det behövs särskilda medel för att klara en omställning och nå en ekonomi i balans i kommuner och landsting med särskilt svåra problem. Riksdagens revisorer har överlämnat en skrivelse, som Lennart Hedquist nämnde i inledningen, där de föreslår att bidrag till särskilda insatser i vissa kommuner och landsting successivt ska avskaffas till 2004 och dessutom att utgiftsområde 25, Allmänna bidrag till kommuner och landsting, ska renodlas och endast bestå av tre anslag. I reservation 1 stöder de borgerliga partierna Riksdagens revisorers förslag men kräver samtidigt att anslaget ska avvecklas ännu tidigare. Finansutskottet motsätter sig en avveckling av anslaget. Även framöver kommer det säkert att uppstå behov av att vid sidan av de generella statsbidragen och utjämningssystemen ge stöd åt kommuner som hamnar i en särskilt svår situation. Det kan gälla översvämningar eller andra svåra problem. Jag blir ju lite förvånad när Lena Ek påstår att Centerpartiet skulle vara en garant för kommuner som har problem. Centerpartiet går ju emot det här särskilda anslaget. Man är också emot anslaget för befolkningsminskning. Det är inget särskilt bra stöd att förlita sig på. Utskottet delar inte revisorernas analys att det allvarligaste problemet skulle vara att stödet riskerar att skapa incitamentsproblem för kommunerna. Denna risk motverkas av att en speciell utredare tillsatts för att följa upp de överenskomna avtalen. Inte heller delar utskottet kritiken mot att regeringen valt att tidigarelägga 25 % av utbetalningen av det stöd som kommundelegationen föreslog. Tidigareläggningen ska ses som ett viktigt stöd för att göra de nödvändiga neddragningarna på ett ansvarsfullt sätt. Utskottet vill dock understryka betydelsen av tydliga och mätbara mål för att underlätta en bedömning av hur verksamheten fungerar. Därför är det angeläget att regeringen vid en lämplig tidpunkt redovisar för riksdagen vilka resultat som uppnås med hjälp av anslaget. Moderaterna föreslår stora skattesänkningar, men avigsidan blir ju att kommunerna till sist får mindre pengar för att trygga välfärden. Även om Moderaterna säger att de kompenserar kommunerna för skattebortfallet blir nettoeffekten för kommunerna att de förlorar ca 5 miljarder kronor. Moderaterna vill sänka statsbidragen med 2,5 miljarder kronor, 8 miljarder respektive 14 miljarder kronor under perioden 2002 2004. Så gör de en helt osannolik glädjekalkyl där de får det till att konkurrensutsättning och moderat politik skulle tjäna ihop dessa pengar. Men moderaternas krassa verklighet finner vi t.ex. i Stockholms läns lansting, där kreditvärderingsinstitutet Standard and Poor nu sänker betyget och höjer landstingets lånekostnader på grund av att Moderaterna vansköter landstingets ekonomi. Den nedskärning av statsbidragen till kommunerna som Moderaterna föreslår skulle göra det mycket svårare för kommunerna att trygga välfärden - det är den trista sanningen. Även Folkpartiets förslag innebär en minskning av kommunernas resurser. För det första vill Folkpartiet sänka statsbidragen med 1 miljard kronor år 2002 eftersom man säger nej till det statliga stöd till omstrukturering av kommunala bostadsföretag som regeringen aviserat. För det andra vill man sänka statsbidraget, med ytterligare 1 miljard kronor med motiveringen att kommunala koncernbildningar leder till att skatteintäkter undandras staten. Vad gäller bostadsföretagen har regeringen endast aviserat ett förslag och angivit en preliminär ekonomisk ram, något som utskottet har svårt att se som ett hållbart motiv för att dra ned på kommunernas resurser. När det gäller kommunala koncerner kan utskottet inte dela Folkpartiets syn och anser att partiets förslag till minskande statsbidrag är oacceptabelt. Jag måste fråga varför Karin Pilsäter och Folkpartiet vill utdela kollektiva bestraffningar på det här sättet. Varför vill ni dra in 1 miljard kronor från alla, oavsett om de har sådana här koncernbildningar eller inte? Är det för att kommuner och kommunala bolag kan behandlas hur som helst? Om nu några kommuner enligt Folkpartiet har gjort fel, varför ska då alla bestraffas? Regeringen föreslår att riksdagen godkänner vad regeringen anför om betydelsen av en långtgående utjämning av de ekonomiska förutsättningarna för kommuner och landsting. En bra utbildning och trygga uppväxtvillkor för alla barn och ungdomar är viktiga för tillväxt och framåtskridande. Detta bör alla kommuner kunna erbjuda sina medborgare. Men som vi vet har landets kommuner och landsting från början mycket olika förutsättningar att ge sina medborgare en bra kommunal service. Ett kommunalt utjämningssystem är därför en förutsättning för reell självstyrelse också i kommuner och landsting med svag ekonomi. Genom den omfördelning av resurser som sker i utjämningssystemet får alla kommuner och landsting ekonomiska förutsättningar att tillhandahålla en likvärdig vård, omsorg och utbildning. För att ge fart åt tillväxten i alla delar och för att trygga välfärden behövs det en långtgående utjämning. Trots en ibland ganska livlig debatt om utjämningssystemet finns det ett brett stöd för de grundläggande principerna i det nuvarande systemet både i den kommunala världen och här i riksdagen. Men då undantar jag givetvis Moderaterna framför i sju olika yrkanden att det inomkommunala utjämningssystemet ska avskaffas, Lennart Hedquist sade ju det redan i sin inledning. Motiveringen varierar något, men andemeningen är den som framförs i motion FI223 av Gunnar Hökmark m.fl. Jag citerar: "Vi visar i denna motion att det inomkommunala utjämningssystemet inte bara är grundlagsvidrigt utan också perverst tillväxtfientligt." Den kritiken riktar inte bara udden mot Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Även Folkpartiet och Centerpartiet beskylls för grundlagsbrott. Centerpartiet anklagas dessutom för en pervers tillväxtfientlig inställning. Enligt Moderaternas uppfattning måste även Lagrådet ha givit klartecken till något så allvarligt som brott mot grundlagen. Jag undrar: Hur reagerar Karin Pilsäter och Lena Ek på sådana grova beskyllningar? Till skillnad från de moderata motionärerna anser utskottet att en avveckling av utjämningssystemet skulle leda till oacceptabla skillnader i ekonomiska förutsättningar mellan kommuner och landsting, och utskottet avvisar bestämt motionärernas krav. Sedan säger Lennart Hedquist i sin inledning: Vi är inte emot att vi har ett skatteutjämningssystem. Nej, ni säger nu plötsligt att ni vill ha ett statligt utjämningssystem, men det ska ju finansieras. Nu är det bara 55 kommuner som har hög skattekraft. Det är 234 kommuner som har låg skattekraft. Då är en fråga till Lennart Hedquist: Hur ska staten finansiera de här 234 kommunerna med låg skattekraft? De med hög skattekraft ska alltså inte behöva känna någon solidaritet med landet i övrigt. Det kommunala skatteutjämningssystemet syftar till att utjämna de kommunala förutsättningarna för skola, äldrevård, infrastruktur och mycket annat. Systemet ska så långt som möjligt kompensera för strukturella skillnader och utjämna välfärdsskillnaderna mellan kommunerna. Denna utjämning motiveras av rättviseskäl och nationell solidaritet. Det hindrar inte att något som är bra kanske kan göras ännu bättre. Därför har regeringen tillsatt en parlamentarisk kommitté med främsta syfte att se över om målen för kostnadsutjämningen uppnås samt att vid behov föreslå förändringar i systemet. Kommittén ska också analysera hur kommuner och landsting med kraftig befolkningsminskning ska kunna upprätthålla en verksamhet som är likvärdig med den i andra kommuner och landsting. Även de ekonomiska konsekvenserna av kraftig befolkningsökning kan behöva analyseras och bli föremål för överväganden. De grundläggande principerna som systemet bygger på ska dock ligga fast, dvs. en långtgående utjämning för strukturella kostnadsskillnader och för skillnader i skattekraft. Det är fortfarande alltför många kommuner som till följd av den regionala obalansen - minskande befolkning - har en svår ekonomisk situation. I den regionalpolitiska propositionen föreslår regeringen ett särskilt statsbidrag för åren 2003 och 2004 med 200 miljoner kronor per år, fördelas till de kommuner som under det senaste decenniet haft mer än fem procents befolkningsminskning. Detta bidrag lämnas utöver den kompensation för befolkningsminskning som finns i det kommunala utjämningssystemet. Samverkan och samarbete mellan kommuner och landsting har också betydelse för tillväxten och utvecklingen i kommunerna. Den andra delen av bidraget på 50 miljoner per år lämnas efter ansökan och syftar till att främja samverkan mellan kommuner och landsting. Det överraskar mig, som jag sade tidigare när det gällde Centern, att Kristdemokraterna, Centern och Folkpartiet, i reservation 6 går emot förslaget om särskilt statsbidrag för kommuner och landsting med befolkningsminskning. De behöver detta stöd, eftersom de tvingas till stora omställningar på grund av minskande befolkning. Och dessbättre finns det en riksdagsmajoritet som är beredd att ge dem ett extra handtag. Jag nämnde tidigare att samverkan och samarbete mellan kommuner och landsting också har betydelse för tillväxten och utvecklingen i kommunerna. Många regioners möjlighet ligger i förmågan att skapa starka arbetsmarknads och bostadsregioner och att skapa tillväxt och förutsättningar för överlevnad genom ökad samverkan i t.ex. infrastruktur och näringslivsfrågor. Tillsammans med det som jag nu har räknat upp har det kommunala utjämningssystemet en avgörande betydelse för att ge den kommunala självstyrelsen en reell innebörd. Den kommunala självstyrelsen skulle vara mycket svagare om vi inte hade ett utjämningssystem. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till förslaget i finansutskottets betänkande och avslag på reservationerna.
Fru talman! Först till frågan om den kommunala koncernbildningen och skatteplaneringen, där det för övrigt finns domstolsutslag som ligger och väntar på om det över huvud taget är möjligt att göra på detta sätt. Folkpartiet har föreslagit en omläggning av regelverket så att man inte ska kunna ägna sig åt detta som i dag i praktiken innebär att man skaffar sig extra statsbidrag genom skatteplanering om man driver vinstgivande verksamhet i kommunala bolag och sedan fogar in underskottsverksamhet i en koncernbildning. Vi har också förslag till hur detta kortsiktigt kan lösas i avvaktan på den långsiktiga lösningen. Men av någon anledning har detta inte kommit med i detta betänkande. Och jag ser fram emot en sådan diskussion med Sonia Karlsson vid ett annat tillfälle. Sonia Karlsson frågade hur det känns att få sådana grova beskyllningar från moderaterna. Jag kan säga att jag tycker att de har fel i sak. Men hur det känns att få sådana grova beskyllningar har jag inte ens tänkt på. Men det kanske beror på att vi är så avtrubbade efter de omdömen och andra utfall som vi brukar få från majoriteten för våra förslag som vi i all blygsamhet dristar oss till att lägga fram. Sonia Karlsson kan alltså vara alldeles lugn för våra själsliv. Vi känner oss inte alls påhoppade av att moderaterna ibland i detta sammanhang kanske använder ett språkbruk som vi inte håller med om. Sonia Karlsson kan också vara fullt förvissad om att de fyra borgerliga partierna utifrån de riktlinjer som finns i den gemensamma borgerliga reservationen kommer att omarbeta ett kommunalt utjämningssystem så att det innebär att vi får ett individuellt självstyre genom att kommunerna har likvärdiga ekonomiska förutsättningar att ge en bra service. Men ett sådant system får då inte vara tillväxtfientligt, eftersom vi alla förlorar på det.
Fru talman! Jag tycker att Karin Pilsäter tydligt ska informera Lena Ek om vad hon i reservationen i det ekonomiska betänkandet gick med på. Centerpartiet har i det särskilda yttrandet i vårt betänkande framfört en helt annan inställning. Det får ni nog ganska mycket jobb med. När det gäller kommunala bolag och kommunala koncerner så gav Karin Pilsäter inte några synpunkter på varför man vill bestraffa alla kommuner. Om vissa kommuner enligt Folkpartiet gör fel, varför vill ni då bestraffa alla kommuner genom att sänka de generella statsbidragen med 1 000 miljoner kronor. Dessutom skulle jag vilja göra ett påpekande. Om man tittar på de rättsliga förarbetena i regeringsformen när det gäller kommunal kärnverksamhet är det den frivilliga verksamheten som är kärnan i självbestämmanderätten i kommunerna, och dit hör kommunal näringsverksamhet, energidistribution, hamnar, bostadsföretag. Det är alltså där som självbestämmandet ligger. Och det vill Karin Pilsäter angripa.
Fru talman! Sonia Karlsson gjorde här en mycket bra och levande illustration till att det kanske inte är så meningsfullt att föra sådana här debatter. Vårt förslag till hur detta ska gå till har av någon anledning hamnat i något annat betänkande. Men vi vill inte göra en minskning på ett sådant sätt att det drabbar kommunerna generellt och lika mycket för alla. Men det finns inget annat konto att ta det ifrån än det generella statsbidraget. Det behöver inte falla ut på ett sådant sätt, utan det ska vara en kompensation för att man i praktiken tillskansar sig extra statsbidrag genom att man kvittar underskott mot överskott. För övrigt tror jag säkert att Sonia Karlssons uttalanden här om att Centern inte skulle veta vad man gör också är en bra illustration till att socialdemokraterna vill samla makten till staten. Socialdemokraternas representant här tror inte ens att de andra partiernas representanter här i riksdagen vet vad de gör när de skriver sina förslag. Det är klart att misstron då måste vara total mot att vanliga människor ska kunna veta vad de gör. Men vi har en helt annan attityd. Vi tror att människor kan bestämma mer själva. Sonia Karlsson kan vara alldeles lugn. Både Lena Ek och jag är fullständigt medvetna om vilka förslag vi skriver på. Och vårt förslag i den gemensamma reservationen när det gäller den kommunala utjämningen, som ni har ägnat så stor tid åt att lösryckt diskutera i halva bisatser men tydligen aldrig har lyckats läsa hela meningen, går ut på att vi ska ha ett väl fungerande utjämningssystem.
Fru talman! Karin Pilsäter, jag läser både era motioner och reservationer, så jag har en klar bild av vad ni menar. Det är väl lite mer allvarligt att Folkpartiet utan att ha klara förslag vill dra in 1 000 miljoner kronor från kommunerna och utpekar alla och inte väntar och lägger fram t.ex. ett särskilt lagförslag. Eftersom Folkpartiet inte vill att det ska finnas kommunala bolag talade jag om att det är där som den kommunala självstyrelsen särskilt finns, att kommunerna har självbestämmanderätt när det gäller om de vill ha kommunala bolag eller inte. Det är den kommunala självstyrelsen som man kan se i förarbetena i regeringsformen. Er reservation i det ekonomiska betänkandet innebär att ni för att få bort det som ni kallar marginaleffekter vill sänka kompensationsnivån. Tidigare har Centern inte alls velat det.
Fru talman! Det är nu inte tid för att gå in på en teknisk diskussion om utjämningssystemet med Sonia Karlsson. Men tillåt mig ändå att säga att vi under perioden 1993-1996 hade ett statligt finansierat utjämningssystem. Innebörden av detta var att man använder de statliga bidragen till utjämningsbidrag. Ett modifierat sådant system skulle kunna fungera väl även fr.o.m. att en ny riksdagsmajoritet har skapats. Det är en självklarhet att man ska ha en skattekrafts och kostnadsutjämning. Men det är ingalunda en självklarhet - jag menar också att det är ett grundlagsbrott om man ser till grundlagens lydelse - att man låter kommunala medel från en kommun bekosta verksamhet i en annan kommun. Vilka skäl finns det för att kalla en skatt för en kommunalskatt om pengarna inte går till den egna kommunen? Då är det väl lika bra att man övergår till att kalla den för en statskommunal skatt, eftersom det är en skatt som tas in, samlas ihop och läggs i en påse för alla kommuner och sedan delas ut. Men då har kommunalskatten förlorat sin betydelse. Det är där vi sätter gränsen. Vi menar att den kommunala beskattningsrätten har sin legitimitet utifrån att medborgarna vet att det här ska gå till den egna kommunen. Sedan är det en helt annan sak att kommuner med en för sina uppgifter otillräcklig skattekraft måste ha bidrag så att de på en likvärdig bas kan bedriva sin verksamhet. Det ska då finansieras av statligt uppburen skatt. Jag skulle vilja att Sonia Karlsson utvecklade sitt resonemang om varför hon med sitt system över huvud taget vill ha något som kallas för kommunalskatt.
Fru talman! Det är väl inte riktigt jag som blir svaret skyldig. Vad vi konstaterar här är att vi har ett kommunalt statsbidrags och utjämningssystem som gäller sedan år 1996 och som det finns en stor majoritet för - faktiskt i denna kammare. Men moderaterna har i det här betänkandet sju yrkanden där man vill avskaffa det kommunala utjämningssystemet. Det här systemet är inte grundlagstridigt. Lagrådet, Regeringsrätten och andra har konstaterat att det i stället är fullt förenligt med grundlagen. Det förvånar mig att Lennart Hedquist inte har någon fundering här. Det finns ju 289 kommuner i vårt land. 55 av dessa kommuner har hög skattekraft, medan 234 har låg skattekraft. Är resonemanget då så riktigt när det gäller de kommuner som har hög skattekraft, t.ex. att Danderyd ska ha kvar sina 180 % alldeles för sig själv - alltså ingen fördelning? Det kunde vara intressant att vända på det hela och säga att vi inte skattar där vi bor, utan att vi betalar skatt där vi jobbar. Det tror jag skulle innebära att Danderyd inte alls var en så välmående kommun som i dag är fallet eftersom flertalet av dem som bor i Danderyd inte intjänar sina inkomster i Danderyds kommun utan arbetar i andra delar av Stockholms kommun och Stockholms län. Det går alltså inte att bara binda in det här i den lilla kommunen och säga: Det här är vårt och ska inte gå till någon annan. I stället är det fråga om en solidarisk fördelning av skattekraften över hela landet. Alla kommuner får en genomsnittsskattekraft för hela landet. Danderyd får t.o.m. lite mer eftersom man får tillgodoräkna sig lite grann genom sin högre skattekraft. Det är alltså en ganska rättvis fördelning.
Fru talman! Min uppfattning är att man förvisso kan diskutera exakt hur den kommunala skattebasen ska se ut. Det man däremot tar upp i en kommun som kommunal skatt ska, menar jag med bestämdhet, stanna i den kommunen. Sedan har man ett utjämningssystem, statligt finansierat, där staten använder sina resurser till att utjämna skattekraft och kostnader. Det är inte särskilt märkligt att man vill utforma ett sådant system, särskilt mot bakgrund av grundlagens lydelse. Sonia Karlsson menar att en majoritet i riksdagens konstitutionsutskott kan tolka grundlagen här eller att Lagrådet skulle ha gjort det. Men Lagrådet har hänvisat till en s.k. konstitutionell praxis - dvs. att man i praktiken har gått ifrån denna lydelse därför att det är uppenbart att man inte bryter mot grundlagen. Men det är otvetydigt så att grundlagen är formulerad på ett sådant sätt att ett inomkommunalt utjämningssystem strider mot grundlagens lydelse. Om detta råder det enighet bland grundlagsexperterna.
Fru talman! Lennart Hedquist, nuvarande utjämningssystem, som innebär att vissa kommuner får bidrag och andra betalar en avgift, strider inte mot grundlagen. Detta var uppe i Regeringsrätten i maj förra året, och det konstaterades att det inte strider mot grundlagen. Hur många gånger Lennart Hedquist än försöker upprepa detta mantra blir det inte mer rätt för det.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

Landstingsförbundet skriver i ett pressmeddelande från den 12 december att landstingen satsar men får svårt att nå balans i ekonomin. Man menar att de tillskott som tillförts fr.o.m. i år i princip täcker de indragningar som gjordes under 1990-talet. Samtidigt menar man att de satsningar som vi i riksdagsmajoriteten gör när det gäller tillgänglighet och minskade väntetider leder till ökade kostnader. Landstingens underskott växer efter år 2002. En intressant upplysning är att Stockholm och Region Skåne i huvudsak står för landstingssektorns samlade underskott på 3 miljarder år 2001. När det gäller kommunerna redovisar Kommunförbundet i sin rapport om kommunernas ekonomiska läge från oktober i år att kommunerna som helhet visar på ett positivt resultat på ca 5 miljarder åren 2000 och 2001. Däremot försämras resultatet år 2002, för att åren 2003 och 2004 bli negativt. Drygt två tredjedelar av kommunerna bedömer att de kommer att klara balanskravet år 2002. Ett åttiotal kommuner har fortfarande problem. Kommunförbundet befarar att en kraftig försvagning av kommunernas ekonomi är på väg fr.o.m. år 2002. En svagare konjunktur ger sämre skatteintäkter. Flera statliga reformer sätter en tydlig profil på kostnadsutvecklingen - maxtaxor inom barn och äldreomsorg och riktade statsbidrag för att öka personaltätheten i skolan. I övrigt beror kostnadsökningarna på befolkningsutvecklingen. Den ekonomiska bild som Landstings och Kommunförbunden ger stärker Vänsterpartiets uppfattning att de s.k. kommunpengar på 2-3 miljarder år 2002 som finansministern aviserade på den socialdemokratiska kongressen i november behöver förstärkas och att förstärkningen behövs även efter år 2002. Vänsterpartiet tycker att regeringens förslag till förstärkning är bra och att detta skulle kunna utformas genom statsbidrag eller skattekreditering eller via kommunkontosystemet. Efter år 2002 skulle förstärkningen kunna fortsätta när staten år 2003 tar över kommunkontosystemet. Fru talman! Den avgörande faktorn för kommunernas ekonomi är att det skapas förutsättningar för full sysselsättning. Som bekant motsvarar skatteintäkterna två tredjedelar av kommunsektorns inkomster. Det stärker motiven till att intensifiera åtgärderna för att uppnå delmålet om en sysselsättningsgrad på 80 % år 2004. Man beräknar att det i dag saknas ca 100 000 arbetstillfällen för att det målet ska kunna infrias. Vi har inte råd att få en fallande sysselsättning, inte ens under en kortare period. Utmaningarna är stora i en tid när varslen duggar. Vi vill, som vi tidigare uttryckt, ha en handlingsberedskap för att öka antalet arbetstillfällen när konjunkturen mattas av. När det gäller kommunsektorn vore ett sätt att rikta ett rekryteringsstöd till vården och omsorgen - verksamheter som också kommunförbunden anser behöver uppmärksammas. Ett sätt att stabilisera kommunsektorns ekonomiska utrymme skulle kunna vara att justera statsbidragen efter pris och löneutvecklingen. Med den stora andel av kommunernas kostnader som går direkt till löner är det kanske den mest logiska lösningen - särskilt som vi vill höja lönenivåerna i kvinnodominerade yrkesgrupper. Frågan är inte minst viktig ur ett feministiskt perspektiv. De ekonomiska begränsningarna av den gemensamma sektorn är ett dubbelt slag mot kvinnors ekonomiska ställning. Dels är det framför allt kvinnors arbetsmiljö och möjligheter till löneökningar som försämras. Dels försvåras alla kvinnors möjligheter att förvärvsarbeta. Fru talman! Det är mycket bra att staten tar över ansvaret för kommunkontosystemet år 2003. Äntligen! tycker nog hela Kommunsverige. Ett förslag på hur det ska gå till aviseras komma under våren 2002. Vänsterpartiet driver på för att växlingen mot de generella statsbidragen ska ske på ett för kommunsektorn acceptabelt sätt. har en tydlig vårdprofil, och där uppmärksammas de kommunalekonomiska problem som befolkningsminskningen bidrar till. Förslagen är ett resultat av samarbetet mellan s, v och mp. Kommunsektorn förstärks för 2002 med 1 250 miljoner kronor för att landstingen ska kunna förbättra tillgängligheten till behandlingar inom sjukvården. 400 miljoner från Dagmarpengarna överförs till det generella statsbidraget. De nya vårdmiljarderna fortsätter att ticka ut med ytterligare 1 000 miljoner nästa år. För att förebygga hiv/aids betalas 84 miljoner, och vi driver på att de pengarna ska fortsätta att betalas även efter Vi gör mindre men viktiga förändringar i utjämningssystemet som rör befolkningsminskning och hälso och sjukvård. 150 miljoner kronor går till landstingen med minskande befolkning. 450 miljoner kronor går till kommuner för att kompensera dem som har höga kostnader för verksamheter enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Pengar tillskjuts för att initiera en bättre samverkan mellan kommuner och landsting med stor befolkningsminskning. För perioden 2002-2004 finns det 125 miljoner för att förbättra och utveckla olika former av samverkan mellan kommuner men också mellan kommuner och landsting. Några ord om utjämningssystemet. I en gemensam reservation från Kristdemokraterna, Centern och Folkpartiet säger man nej till bidrag till kommuner och landsting med befolkningsminskning. I stället vill man ändra utjämningssystemet så att större hänsyn tas till effekterna av befolkningsminskningen. Det är en intressant tanke mot bakgrund av att dessa partier har så olika syn på utjämningssystemet. Kristdemokraterna vill avskaffa systemet, Folkpartiet vill göra en radikal förenkling av systemet. Den fulla konsekvensen av ställningstagandet i reservationen blir att omfördelningen ökar från inflyttnings till utflyttningskommunerna. Det finns en uppenbar risk för att det bara blir en läpparnas bekännelse. Samtidigt är det också intressant att granska hur dessa partier tillsammans med Moderaterna ser på resurserna till kommunsektorn. Moderaternas, Folkpartiets och Centerns förslag innebär att resurserna till kommunsektorn som helhet minskar. Kristdemokraterna säger sig vilja öka resurserna till kommunsektorn. Det gör de genom att omfördela pengar till kommunsektorn bl.a. med att införa ytterligare karensdagar i sjukförsäkringen och försämringar i akassan. Kristdemokraterna vill liksom de andra borgerliga partierna dra ned kraftigt på arbetsmarknadspolitiken. Det leder till att man ökar belastningen på kommunernas sociala kostnader. Så sammantaget är också kristdemokratisk politik en förlustaffär för kommunerna. Moderaterna ondgör sig över det tillväxtfientliga utjämningssystemet, eftersom de rika kommunerna måste dela med sig till de fattiga. Egentligen borde man ondgöra sig över att det finns så stora klasskillnader mellan fattiga och rika delar av landet. Stora generella skattesänkningar fungerar inte. De minskar inte klasskillnaderna, snarare tvärtom. Med moderat skattesänkarpolitik kommer både klass och könsklyftorna och de regionala klyftorna att växa till stora gap. Att sänka fastighetsskatten, skatter för de välbeställda och andra skatter gynnar bara dem som redan har det bäst i samhället. Män betalar 80 % av statsskatten, skatter som finansierar vår välfärd. Den generella välfärden innebär att det obetalda arbete som kvinnor stått för hemma har omvandlats till ett betalt arbete i kommuner och landsting. Det är den viktigaste orsaken, tillsammans med ambitionen att skapa förutsättningar för full sysselsättning, till att Sverige har en av världens högsta kvinnliga förvärvsfrekvenser. Moderat skattesänkarpolitik gynnar de högavlönade männen och skapar inte fler arbetstillfällen utan tvärtom bara leder till ett ekonomiskt mer ojämlikt och ojämställt samhälle. I detta betänkande talar både Folkpartiet och Centerpartiet om att det skulle finnas en s.k. pomperipossaeffekt i utjämningssystemet, Folkpartiet i en reservation och Centerpartiet i ett särskilt yttrande. Samma resonemang fanns i den gemensamma borgerliga reservationen i betänkande FiU1 - att pomperipossaeffekten måste avskaffas. Till saken hör att riksdagen i november förra året fattade beslut om att justera inkomstutjämningen så att dessa effekter - som för övrigt mest funnits i teorin - elimineras. Sådana finns inte i gällande inkomstutjämningssystem. Det skulle vara mycket intressant att få höra om det finns någon av de borgerliga företrädarna som kan ge ett enda konkret exempel på en kommun som har blivit utsatt för pomperipossaeffekten. Avslutningsvis några funderingar kring de borgerliga partimotionerna. Kristdemokraterna motionerar och reserverar sig i fråga om det kommunala självstyret. Man skriver att maktfördelningen mellan stat och kommun bör styras av subsidiaritetsprincipen. Statens roll ska vara stödjande. Specialdestinerade statsbidrag är brott mot det kommunala självstyret. Då kan man fråga sig: Hur är det med principfastheten? Ni är emot maxtaxa inom barnomsorgen men inte emot maxtaxa och förbehållsbelopp i äldreomsorgen. Ni säger nej till statsbidrag på 400 miljoner kronor 2003 och 2004 till kommuner och landsting med stor befolkningsminskning med motivering att det ska regleras i kostnadsutjämningssystemet, som ni egentligen vill avskaffa på grund av andra saker. Ni säger nej till kommunala bolag. Är inte det upp till kommunen själv att få avgöra? Ni säger nej till kommunala bolag men ja till privata vårdbolag, och helst ska de bli fler. Tack för ordet.

Fru talman! Jag vill i all korthet yrka bifall till förslaget och avslag på samtliga reservationer. Det här är ett förslag som Miljöpartiet ställer sig bakom. Vi tycker att det är riktigt, och jag vill inte förlänga debatten mer än så.

Fru talman! Det finns visserligen ingen exakt tid uppsatt för mitt anförande i dag, men jag tänkte tala mycket kort och dessutom pruta på alla andra anföranden som ska hållas i den här debatten. Jag vill med mitt inlägg bara understryka en sak som vi från vår sida tycker är viktig. Sverige måste driva en process där man reformerar jordbrukspolitiken och regionalpolitiken. Sverige måste inom Europeiska unionen se till att skattebetalarnas pengar från de olika länderna används effektivt och väl. Det här är någonting som man inte kan nöja sig med att bara blicka tillbaka på, utan det måste vara en avgörande och viktig politisk uppgift för en svensk regering att driva denna fråga. Vi vet att jordbrukssubventionerna är en dominerande del av EU:s budget. Det är viktigt att se till att man får en reform inom detta område, på samma sätt som det är viktigt att se till att unionen koncentrerar sig på sina viktigaste uppgifter. Vi vill med vårt yrkande i reservationen i detta betänkande understryka detta och se till att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen med detta innehåll. Med tanke på att vi kommer att ha ett antal voteringar med anledning av finansutskottets betänkanden under denna eftermiddag nöjer jag mig nu med att bara konstatera att vi självfallet står bakom denna reservation, men jag yrkar inte nu bifall till den.

Fru talman! I den motion som moderaterna bygger sin argumentation på, motion U303, kräver man i första hand ett tillkännagivande om att EU:s budgettak ska ligga fast. Den här motionen och det som Gunnar Hökmark ger uttryck för här innebär egentligen en politik som slår in öppna dörrar. Av budgetpropositionen framgår det att budgettaket ligger fast. Riksdagen godkände så sent som i mars ett beslut från EU:s ministerråd med detta besked. Det finns därför ingen anledning att nu göra något tillkännagivande med samma innebörd. Finansutskottet har också vid flera tillfällen betonat att det är angeläget för Sverige att gemenskapsmedel används på ett korrekt sätt. I målen för EU:s budgetpolitik, som riksdagen har godkänt, sägs dessutom att Sverige ska verka för en förbättrad budgetdisciplin vid användningen av EU:s budgetmedel. Men denna korta motivering yrkar jag bifall till utskottets förslag.
Fru talman! Mycket kort vill jag säga följande: Det är inte att slå in öppna dörrar. Tommy Waidelich kan mycket väl erinra sig att det bl.a. under det svenska ordförandeskapet inte skedde så mycket när det gäller reformeringen av jordbrukspolitiken och regionalpolitiken. För kunna att se till att vi får en effektiv hantering av skattebetalarnas pengar är det viktigt att man går på djupet i budgetarbetet. Regeringen har ju faktiskt visat att den behöver det tillkännagivandet. Man har inte drivit denna fråga, utan man har låtit den vara vilande under det gångna året. Så ska det inte vara, och det är därför som vi vill ha detta tillkännagivande.
Fru talman! Det är riktigt att det finns mer som kan göras när det gäller jordbrukspolitiken. Jag vet också att svenska representanter driver den frågan i ministerrådets budgetförhandlingar. Som f.d. Europaparlamentariker kan jag också vittna om att de svenska europaparlamentarikerna driver detta i Europaparlamentets budgetarbete. Visserligen har vi ännu inte nått framgång, men vi är överens om att budgetpolitiken och framför allt jordbrukspolitiken måste reformeras.

Fru talman! Det må vara hänt att det formellt kanske är som att slå in öppna dörrar att yrka på detta tillkännagivande. Men i praktiken ska framför allt världens fattiga, men också de svenska konsumenterna, vara väldigt glada över att det inte bara är formaliteter som gäller. Det handlar också om att verkligen driva på. Med tanke på den kritik som Gunnar Hökmark nyss framförde mot regeringens agerande under ordförandeskapet vill jag bara säga att moderaterna är varmt välkomna till möten på gator och torg och vara med och driva opinionsbildning, där vi folkpartister alltför sällan får sällskap av moderaterna, för att avreglera jordbruket och visa en riktig solidaritet med människor i tredje världen och med konsumenterna här hemma. Lämna formaliteterna, men se till att vara med och arbeta i praktiken för att ändra på dessa vansinniga förutsättningar!

Vidare föreslås att riksdagen bör låta utreda en stärkt parlamentarisk kontroll av regeringens arbete i EU:s ministerråd och arbetsgrupper. Som skäl för rätten att nu få väcka motionen åberopas att ett antal händelser under den gångna hösten visar på brister med avseende på regeringens ambitioner att utforma Sveriges politik i EU i samråd med riksdagen. Den motion som jag nu redogjort för har föranlett följande bedömning från min sida: Rätten att väcka motion med anledning av händelse av större vikt infördes i samband med grundlagsreformen 1974. I grundlagspropositionen underströks att den föreslagna bestämmelsen var av undantagskaraktär. Riksdagen har också tillämpat föreskriften restriktivt. Endast oförutsedda händelser av stor betydelse inom eller utom landet har föranlett rätt att väcka motion med åberopande av 3 kap. 15 § riksdagsordningen. Mot denna bakgrund anser jag inte att de i motionen åberopade skälen är av sådan art att motionen bör få väckas med stöd av 3 kap. 15 § riksdagsordningen utan snarare att den skulle kunna utgöra grund för granskning enligt 12 kap. 1 § regeringsformen. Jag finner därför att hinder föreligger enligt 2 kap. 9 § riksdagsordningen för att ställa proposition på hänvisning av motionen till utskott. Jag föreslår således att motionen läggs till handlingarna utan remittering.
Fru talman! Carl-Axel Johansson har mot bakgrund av den stigande ohälsan tagit upp ett antal frågeställningar där han anser att åtgärder krävs för att ändra utvecklingen och ställer sex frågor till mig. Inledningsvis vill jag framhålla att jag delar Carl Axel Johanssons oro för hälsoutvecklingen i arbetslivet. Det krävs olika åtgärder för att ändra utvecklingen. Regeringen har i budgetpropositionen för 2002 lagt fram ett åtgärdsprogram i elva punkter för ökad hälsa i arbetslivet. Arbetet med att genomföra programmet har startats under hösten. Jag kan bl.a. nämna att trepartssamtal har inletts med arbetsmarknadens parter. Vidare fattade regeringen den 13 december förra året - i enlighet med åtgärdsprogrammet - två beslut som jag vill nämna. Dels beviljades nio projekt i landsting och kommuner om sammanlagt 50 miljoner kronor för att bedriva försöksverksamhet inom den offentliga sektorn för att förebygga och minska sjukfrånvaron, dels fick Arbetsmarknadsstyrelsen och Riksförsäkringsverket i uppdrag att inleda en förnyelse av den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Förra veckan överlämnade Utredningen om handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet sitt slutbetänkande till regeringen. Rapporten innehåller ett brett spektrum av förslag till åtgärder på olika områden. Utredningen föreslår bl.a. att regeringen fastställer ett övergripande mål för "antal människor i arbete" med samma tydlighet som tidigare beslutade mål om minskad arbetslöshet och ökad sysselsättning. Rapporten kommer snarast att remissbehandlas och därefter läggas till grund för olika förslag i syfte att öka hälsan i arbetslivet. Mitt svar på den första frågan om att synliggöra antalet långtidssjukskrivna i sysselsättningsstatistiken är att regeringen i enlighet med 11-punktsprogrammet kommer att formulera övergripande mål för ökad hälsa i arbetslivet och att arbetsmarknadens parter kommer att medverka i det arbetet. Beträffande den andra frågan om öronmärkning av sjukförsäkringsavgiften vill jag påpeka att denna finansierar inte bara sjukpenning och rehabiliteringsersättningar utan även närståendepenning, havandeskapspenning, förtidspension från ATP, förtidspension från folkpensioneringen för de förtidspensionärer som har ATP samt förvaltningsutgifter för dessa förmåner. Avgiften finansierar dessutom statliga ålderspensionsavgifter för nämnda dagersättningar samt en del av de ålderspensionsavgifter som är att hänföra till förtidspension. Om avgiften inte räcker till får statsbidrag lämnas för viss del av kostnaderna. För år 2001 beräknas utgifterna överstiga avgiftsinkomsterna med ca 6 miljarder kronor och för 2002 beräknas underskottet stiga ytterligare till närmare 9 miljarder kronor. Det saknas alltså för närvarande förutsättningar att öronmärka sjukförsäkringsavgiften såsom Carl-Axel Johansson förespråkar. Den tredje frågan om sammanslagning av sjukförsäkrings och arbetsskadeavgift vill jag besvara delvis med hänvisning till ovanstående svar. Dessutom anser jag att det med hänsyn till de föreslagna ändringarna under 2002 i arbetsskadeförsäkringen inte finns anledning att nu ändra ordningen med en särskild arbetsskadeavgift. Beträffande den fjärde frågan om ändring av regelverken på rehabiliteringsområdet vill jag framhålla att regeringen - som tidigare nämnts - nyligen gett Arbetsmarknadsstyrelsen och Riksförsäkringsverket i uppdrag att inleda en förnyelse av den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Ett led i det arbetet är att genomföra en pilotverksamhet avseende en samordnad organisation mellan försäkringskassan och arbetsförmedlingen för arbetslivsinriktad rehabilitering. Den primära målgruppen för pilotverksamheten ska vara arbetslösa sjukskrivna. Förnyelsearbetet ska bedrivas t.o.m. 2004, och vid utgången av det året ska de metoder och arbetssätt m.m. som utvecklats inom ramen för försöksverksamheten och som visat sig verkningsfulla kunna tillämpas fullt ut i hela landet. Som svar på den femte frågan om åtgärder för att inte sjukförsäkringsavgiften ska överstiga kostnaderna för sjukpenning och rehabilitering får jag hänvisa till svaret på fråga två. Allmänt sett vill jag också tillägga att avgifterna så långt det är möjligt ska svara mot kostnaderna för det ändamål de är avsedda att finansiera. Den sista frågan om åtgärder för att kunna värdera sjukintygets värde vill jag besvara med hänvisning till 11-punktsprogrammet. En av punkterna behandlar formerna för sjukskrivningsprocessen. I denna är sjukintyget en viktig del. Avsikten är att Riksförsäkringsverket och Socialstyrelsen ska få i uppdrag att närmare klargöra omfattningen av problemen i denna process och lämna förslag om utvecklingen av formerna för denna. I en annan punkt i programmet aviserar regeringen dessutom att den överväger att skärpa reglerna om arbetsgivares skyldighet att medverka i rehabiliteringsarbetet. Det kan bl.a. innebära att arbetsgivare alltid ska lämna ett rehabiliteringsunderlag till försäkringskassan senast den sextionde dagen i en sjukperiod.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaren som delvis stillar min nyfikenhet men inte helt. Rent allmänt hänvisas till regeringens åtgärdsprogram i elva punkter samt den nyligen redovisade handlingsplanen för ökad hälsa i arbetslivet. Fråga nummer ett handlar mer om att verkligen synliggöra antalet långtidssjukskrivna och inte att de redovisas i sysselsättningsstatistiken som nu sker. En ändring av detta måste till för att tydliggöra ohälsoproblemen. Fru talman! År 2004 kommer 7,5 % av antalet sysselsatta att vara sjukskrivna, dvs. knappt 70 % av befolkningen mellan 20 och 64 år kommer att vara i arbete. Som svar på fråga två redogör statsrådet för hur sjukförsäkringsavgifterna används. Intäkterna av sjukförsäkringsavgiften i januari t.o.m. oktober 2001 är enligt ESV 69 miljarder och utgiften för sjukpenning och rehabilitering 35 miljarder för motsvarande period. Resten används t.ex. till förtidspensioneringar. Kan inte intäkten användas bättre så att förtidspensioneringarna minskar? Därför tycker jag att det är viktigt att öronmärka sjukförsäkringsavgiften för rehabilitering i större utsträckning än vad som nu synes ske. Frågorna tre, fyra och fem har med ändrade regelverk att göra. Prognosen för 2001 för utgiftsområdet för sjukpenning, rehabilitering, förtidspensioner, arbetsskador, kroppsskador samt anslag till Riksförsäkringsverket och försäkringskassor är enligt ESV ca Man överväger en ändring av regelverket för försäkringskassor och arbetsförmedlingar för att undvika utslagning. Oaktat om skälet är långvarig sjukskrivning eller långvarig arbetslöshet skulle exempelvis sjukförsäkringsavgiften, arbetsskadeavgiften och arbetsmarknadsavgiften tillsammans kunna utgöra grunden för en rehabiliteringspenning med en sammanlagd intäkt på 143 miljarder. Så nog tycker jag att det vore på sin plats med en ordentlig översyn av dessa intäkter och därmed en diskussion om hur dessa medel bäst används och förslag till mer genomgripande förändringar av regelverket än vad jag nu kan utläsa av svaret. Jag blir fundersam när jag hör en försäkringstjänsteman säga att det inte är sjukskrivningen som utgör hinder för rehabilitering utan det faktum att man har en anställning, dvs. arbetsförmedlingen har inget egentligt ansvar i nuvarande regelverk eftersom den sjukskrivne inte är arbetslös. Inte heller arbetsförmedlingen har något reellt ansvar när en arbetslös blir sjukskriven men väl försäkringskassan, som egentligen då saknar förutsättningar att göra arbetsmarknadsbedömningar i dess helhet. Men det förefaller som om förändringar är på gång i detta sammanhang. Om jag minns rätt fördes det i Gerhard Larssons utredning ett resonemang om vinsten med rehabilitering. Men jag vet inte riktigt hur den ligger till i flödet, men den kanske kommer med något förslag. Till sist, fru talman, är det viktigt att närmare analysera sjukskrivningsprocessen. Det är långtifrån säkert att rådande process att sjukskriva är så bra. Låt mig därför säga att jag tror att man i dag kan få jämförbara statistiska områden ur en befolkningsprofil, arbetsmarknadsprofil, osv. I ett område fortsätter man att sjukskriva på traditionellt sätt. I ett annat jämförbart område sker sjukskrivningen i samråd med förslagsvis den sjuke och ett rehabiliteringsteam. Eventuella skillnader i sjukskrivningens längd, förtidspensioner och lyckosamma rehabiliteringar borde då kunna utläsas. Den tiden måste vara förbi då kraft och möda läggs på hur en sjukskrivningsblankett ska se ut. Rehabiliteringen har inte blivit bättre genom detta. Fru talman! Det är dags med en översyn av regelverken som ger möjlighet till en helhetssyn i rehabiliteringen och som sätter individen i centrum och där intäkterna används optimalt. Jag tycker inte att svaren riktigt återspeglar detta.
Fru talman! Jag kan förstå att man efter ett svar på bara lite drygt två sidor också fortsättningsvis har skäl att fortsätta en diskussion.

Det 11-punktsprogram och den arbetsgrupp som några av regeringens statsråd har bildat på statsministerns uppdrag ska tillsammans ses som ett uttryck för att vi vill skapa utrymme för en debatt om helheten, därför att det handlar om att vidta flera olika åtgärder.

Enligt min uppfattning måste man nog se detta sammantaget. Vi kan nog vara helt och fullt överens om att syftet med de insatser vi gör är att bringa ned kostnaderna för samhället, men framför allt gäller det att underlätta för individen att komma tillbaka till ett så aktivt liv som möjligt. I arbetet med att utveckla nya metoder när det gäller arbetslivsinriktad rehabilitering ingår, som jag nämnde, arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsverket som en viktig part i arbetet med att samverka mellan olika aktörer. Jag tänker då på kommunerna, landstingen och sjukvården, försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Under våren återkommer jag med besked om på vilket sätt vi lite mer systematiskt ska kunna underlätta den samverkan; detta efter det att riksdagen fattat ett sådant beslut. Jag tycker att det ställningstagandet är helt riktigt. När det gäller processen i dag och sjukskrivningen kan jag konstatera en allt ökande insikt om att det naturligtvis är viktigt att man får vila ut när man har blivit sjuk. Men efter en tid av vila och läkande, och kanske också medicinsk behandling, behöver man andra insatser för att komma tillbaka till arbetslivet eller till ett så aktivt liv som möjligt. Här ser jag framför mig att jämte en aktivare syn när det gäller sjukskrivningsprocessen, som motsvarar den av aktiva insatser för att förhindra långtidsarbetslöshet, kommer förutom aktiva läkare också företagshälsovården att kunna spela en stor roll. Den kommer också att spela en stor roll i de förslag som vi lägger fram under våren.
Fru talman! Jo, man måste mycket riktigt diskutera helheten. Individen lever ju inte bara på arbete, utan det finns mycket annat som också kan spela in vad gäller ohälsan. Jag vill mycket kort redovisa vårt förslag om att försäkringskassorna ska få 7 miljarder under de tre kommande åren samt att landstingen under två år ska få 500 miljoner kronor för att minska vårdköerna. Om nu sjukskrivningen har rent medicinska orsaker bör man kunna åstadkomma en minskning genom att minska vårdköerna. Därutöver vill vi att försäkringskassorna ska få 750 miljoner till rehabiliteringsändamål och ytterligare 250 miljoner till mer personal och kortare handläggningstider. Dessutom menar vi att ökad kunskap om sjukförsäkringsreglerna ger vinster i form av kortare sjukskrivningstider. Jag måste också lite grann återkomma till detta med öronmärkning. Jag menar kanske inte att man måste öronmärka hela intäkten, utan det handlar om en större del. Nu är det bara 50 % som avsatts till sjukpenning och rehabilitering, medan resten går till förtidspensioneringar som totalt överskrider alltihop. Kunde man omfördela där och öronmärka mer pengar skulle förtidspensioneringarna troligen minska. Genom att just arbetsgivarna betalar så pass mycket som de faktiskt gör är det, tycker jag, oacceptabelt att ålägga företagare ytterligare utgifter med sjuklön under sammanlagt 60 dagar, som förslaget ligger. Det kommer också att motverka den ökade rörlighet som behövs för människor med olika arbetshinder. Redan misstanken om ökad sjukfrånvaro blir bromsande för nyanställningar framöver med detta förslag. Återigen vill jag säga att det handlar om att skapa ett gemensamt regelverk för arbetsförmedlingen och försäkringskassan som innebär att man får ett gemensamt ansvar för människor med hinder i arbetsförmågan. Många långtidssjuka och långtidsarbetslösa bollas nu mellan myndigheterna. Vi måste alltså se över regelverken. Vidare är de offentliga arbetsgivarna inte några föredömen i ohälsans problematik. Hos dessa stiger antalet långtidssjukskrivna. Undersökningar visar att offentligt anställda har sämre arbetsvillkor än privat anställda, lägre lön, hårdare belastning, mer stress och ett sämre socialt stöd. De känner också en större oro för förändringar. Detta skulle mycket väl kunna vara en av orsakerna till den stigande ohälsan. Därför, fru talman, vill jag föreslå statsrådet ett nationellt mål för ökad hälsa i arbetslivet. Minska ohälsan inom offentlig sektor genom att öka mångfalden och minska de offentliga monopolen! Detta skulle befrämja hälsan mer än hälsobokslut. Därför har jag också sett förslaget om sänkta arbetsgivaravgifter för kommuner och landsting som en oklok åtgärd. Varför permanenta stora offentliga strukturer och premiera dålig arbetsmiljö när man i budgeten för år 2002 skriver att man vill premiera en bra arbetsmiljö med exempelvis sänkta arbetsgivaravgifter? Nu lär andra beredningar pågå som egentligen kommer att innebära samma sak - någon form av rabattsystem för offentliga arbetsgivare som bara kommer att permanenta en oacceptabel arbetsmiljö och därmed ohälsan. Nej, vad vi behöver, fru talman, är att se förslag som ger ökad mångfald, fler arbetsgivare inom offentlig verksamhet och därmed förutsättningar för minskad ohälsa.
Fru talman! När det gäller diskussionen om hur många miljarder som ska föras över till den ena eller den andra organisationen är det naturligtvis oerhört viktigt att ta i beaktande hur själva arbetssättet, metoden, ser ut och hur utvärderingen ser ut när det gäller de insatser som görs. Eftersom vi har kunnat konstatera att skillnaderna över landet och också inom respektive region varit mycket stora har regeringen dragit slutsatsen att det vi behöver starta med är ett utvecklingsarbete som inte enbart är ett enda projekt utan som också är en pilotverksamhet som ska kunna rulla ut över landet, i syfte att stötta de olika organisationerna och myndigheterna. Det handlar om att plocka fram den form av arbetslivsinriktad rehabilitering som ger bästa effekten för den enskilda individen. Där är arbetsmarknadspolitiken och även utbildning, kan jag tänka mig, en väldigt viktig insats också för dem som är långtidssjuka, som varit sjukskrivna väldigt länge. Det gäller alltså att bryta en passivitet. Med tanke på de stora resurser som under ett antal år förts över till landstingskommunerna, och kommer att föras över genom de ställningstaganden som riksdagen har gjort, är det kanske inte där de stora problemen ligger - kanske med undantag av ett antal områden där vi vet att det är köer när det gäller sjukvårdande behandling. Också där handlar det om metodutveckling och kunskapsutveckling - inte minst på det stora område som handlar om mental trötthet, det som ibland kallas för utbrändhet och som är ett mycket svårt sjukdomsfall. När det gäller arbetsgivarperioden och det förslag som Carl-Axel Johansson tog upp kan jag säga att detta förts in i diskussionen, i trepartsdialogen mellan regeringen och arbetsmarknadens parter. Är det så att man avvisar detta så bestämt bör man kanske - detta är min mycket personliga uppfattning - i en sådan dialog ta fram ett förslag som syftar till att ge samma effekt, men måhända annorlunda utformat. Det väsentligaste är att det syftar till att lyfta fram de goda arbetsplatserna. När det gäller Carl-Axel Johanssons mycket bestämda uppfattning om att den offentligt drivna verksamheten är så dålig kan jag bara konstatera att den grupp som under en rad år utkorat bästa arbetsplatsen under året faktiskt utkorat offentliga arbetsplatser - jag har haft förmånen att titta närmare på några av dem - så det är klart att det finns goda arbetsplatser inom olika delar av arbetsmarknaden. Min koncentration ligger på att dels lyfta fram de goda exemplen, dels se till att vi får strukturer som gör att de strukturer som leder till dålig hälsa ändras i syfte att underlätta för människor att leva ett gott liv.
Fru talman! Jag tänkte använda mitt sista inlägg till att helt kort säga att det finns en mängd olika faktorer när man diskuterar ohälsan. Nu har vi koncentrerat oss på arbetslivet, men arbetslivet är bara en liten del av en människas liv där det ju också är fråga om fritid, rekreation och vila. Egentligen vill jag se den stigande ohälsan som en kraftfull signal om att Sverige rent allmänt mår sämre. Man måste alltså hitta regelverk och system och kanske också andra strukturer där inte bara arbetslivet utan även fritiden och ens rekreation och vila påverkas. Jag tänker då på tidsbristen. Tiden efter arbetets slut räcker inte till. Man stressar till dagis, till föreningsmöten och till fritidsaktiviteter - dels egna, dels barnens. Man måste också hinna städa, damma, diska osv. När den egna kraften inte räcker till förlitar man sig väldigt ofta på andra och på institutioner. När den egna ekonomin också urholkas av höga skatter på arbete och boende och när man inte längre kan råda över besluten om sin vardag så får man förlita sig på olika institutioner. Dessutom menar jag att det är denna samhällsutveckling som måste vändas. Jag vill uppmana statsrådet att låta bereda förslag där valfrihet och mångfald ökar, inte bara i arbetslivet utan även inom skola, vård och omsorg och där tryggheten stärks, inte genom bidrag utan genom sänkta skatter, där trygghetssystemen inte blir så trygga att de låser in oss i trygghetens burar. Därför är det inte konstigt att ohälsan ökar alltmer. Det konstiga är att man fortsätter att permanenta ett system som stärker ohälsan. Vi måste lämna institutionstänkandet, för då mår vi bättre och ohälsan minskar.

Fru talman! Carina Hägg har frågat mig om regeringen avser att ta initiativ till en språkkommitté för arameiska syriska som språk har ett stort kulturellt värde som inte är begränsat till dess geografiska hemvist. Både som levande språk och som kulturarv har språket utan tvekan en särställning. Även inom forskningen är studiet av det arameiska/syriska språket viktigt som enskilt ämne och som en del av forskningen inom andra humanistiska discipliner. För övrigt kan jag aldrig nog understryka språkets betydelse - generellt sett - för ett demokratiskt samhälles utveckling. Språk är makt, och att tillförsäkra varje medborgare rätten till språkliga och kulturella verktyg är en oerhört viktig uppgift för kulturpolitiken. För närvarande arbetar en parlamentarisk kommitté med att ta fram förslag till ett handlingsprogram för det svenska språket. I betänkandet, som kommer att läggas fram i mars, ska även kunskaper i, attityder till och bruk av minoritets och invandrarspråk och de stora internationella språken belysas. Att - alltjämt ur ett allmänt perspektiv - stärka språkens ställning och slå vakt om deras respektive särart är en viktig fråga även internationellt sett. Förra året utsågs av EU och Europarådet till Europeiska året för språk. Det syftade till att öka medvetenheten om den rikedom som finns i den språkliga och kulturella mångfalden i Europa, främja flerspråkighet och uppmuntra till livslångt lärande av språk. Tanken var också att visa vilka fördelar och möjligheter språkkunskaper kan ge för att underlätta yrkesliv och rörlighet. Ett viktigt mål för språkåret var att stimulera debatten och skapa möten mellan olika grupper som normalt inte möts, t.ex. skola, näringsliv, forskare, universitet och bildningsförbund. Från den svenska statens sida har det funnits skäl till att ge ett särskilt skydd åt de nationella minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli, romani chib och jiddisch. De nationella minoriteterna berikar vårt land, och staten har ett ansvar för att de får det stöd och skydd som behövs för att de ska kunna bevara sin särart och hålla sina språk levande. När Sverige ratificerade Europarådets minoritetsspråkskonvention för snart två år sedan lades grunden för en samlad svensk minoritetspolitik, och det var också en viktig markering av minoritetsspråkens ställning i landet. Jag anser däremot inte att regeringen ska peka ut andra enskilda språk genom att tillsätta språkkommittéer som ska bevaka dessa språks särskilda frågor. Det ankommer inte på regeringen att välja bland de över hundra språk som talas i Sverige. Det är min övertygelse att frågor som rör det arameiska/syriska språket bör utvecklas fritt inom såväl forskningen som bland brukarna själva, som i sin tur kan värna om språkets långsiktiga status.